Fru talman! Som sista talare skall jag försöka att inte upprepa vad som redan har kommit fram här i kammaren, men vissa upprepningar kommer det ändå att bli. I går slutjusterades kulturutskottets betänkande och inriktning för en ny kulturpolitik och budget för 1997. Där konstaterades att moms på böcker inte är en kulturfråga numera, utan en ren skattefråga. Så nu vet ni det i skatteutskottet! I går dödförklarades alltså boken och dess betydelse för människors växande möjligheter att bearbeta sin identitet, livskvalitet och källa till kunskapsinhämtande. Boken reducerades till en ren skattefråga - i dag med 25 % moms. I kulturutredningens slutbetänkande, Kulturpolitikens inriktning, som föregick beslutet i går, anförs att ett svenskt medlemskap i EU inte nödvändigtvis medför ändringar av gällande mervärdesskatteregler inom kulturområdet. Varje enskilt land kan avgöra vilka skatteregler som skall gälla inom detta område. I betänkandet anförs också att i de fall mervärdesskatt införs bör skattesatsen fastställas till den lägsta möjliga. Det bör även innefatta litteratur. En politiskt enig utredning står bakom slutbetänkandet. Trots detta innefattas inte litteratur i det momsförslag kammaren har att ta ställning till i dag. När regeringen presenterade sin proposition för kulturutredningen framhöll den att just boken och litteraturen var ett särskilt prioriterat område, och att en ytterligare utredning därför skulle tillsättas. Nu kan vi alla läsa i direktiven till den utredningen att just moms på litteratur inte skall ingå i utredningsuppdraget. Kulturministerns ord om att särskilt värna boken faller platt till marken. Sverige skall även fortsättningsvis ha Europas högsta momssats på litteratur. Det är svensk socialdemokratisk ekonomisk prioritering. Ulla Rudin blandar ihop ett införande av en ny bibliotekslag med bokmomsen. Det tycker jag visar på en häpnadsväckande okunskap. Äpplen är ändå äpplen, och päron är ändå päron - och båda är väldigt goda. Med stor oro noterar vi i Miljöpartiet att verkligheten verkar tränga in i regeringskansliet endast genom omfattande och långvarig lobbyverksamhet. Det har tagit många år och krävts mycket energi att övertyga landets beslutsfattare om att ridsport är just sport och inte utbildning. Om idrotten beläggs med moms skall samma låga skattesats därför gälla ridsporten. Det målet är nått nu, men det innebär ändå ökad administration som skall betalas med redan i dag höga terminsavgifter inom denna idrottsgren som är mest populär bland just flickor. Det står klart och tydligt i Maastrichtfördragets artikel 128 att kultur ej skall EU-anpassas. Vid kulturutskottets slutjustering i går fastslogs av majoriteten att detta faktum säkert är känt av regeringen och att man inte behöver tala om det för den. Men med tanke på dagens debatt är det inte klart och tydligt att kunskapen om artikel 128 är känd av riksdagens ledamöter. För det kan väl inte vara så att riksdagens ledamöter anser att kultur skall beläggas med moms helt enkelt för att få in mer skatt, och att man använder sig av EU som ett slagträ eller ett svepskäl för att slippa ta eget ansvar? Rolf Kenneryd har varit inne på detta tidigare. Svaret är inte givet. Sverige behöver inte vara bäst i EU-klassen, men Sverige behöver skatteinkomster. Politik är att prioritera, och Miljöpartiet gör andra prioriteringar. Jag har läst betänkandet, Ulla Rudin. Jag undrar om Ulla Rudin har läst remissvaren till kulturutredningen - det kan ju vara svårt när det rör sig om olika utskott. På s. 379 står att många instanser helt avstyrker ett införande av kulturmoms. De är bl.a. Folkbildningsförbundet, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Sveriges Hembygdsförbund, och Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. Dessa ställer sig avvisande till införande av en generell moms på kulturområdet. Galleriförbundet och Folkbildningsrådet har sagt att om man ändå inför moms skall den lägsta momsen gälla, 6 %, och den skall vara lika för alla.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 Det är svårt att säga hur det egentligen skall bli, vilken utbildning som är kultur och bör omfattas av en lägre momssats. Enligt Miljöpartiet är lektioner i sång, dans och instrumentalmusik kultur, och skall inte ha 25 % moms utan 6 %. Nu har vi fått höra att det kanske kommer att bli så, men det är otydligt och det finns en stark oro. Om det blir 6 % eller 25 % är avgörande för om en utbildningsanordnare skall lägga ned eller fortsätta verksamheten. Det blir svårt för kulturutövarna att klara de höjda avgifterna ekonomiskt. Det har också varit svårt att avgöra vilka kulturutövare som bedriver yrkesutbildning eller inte. Alla ärenden skall före beslut genomgå main streaming. Det har vi tillsammans med 187 andra länder skrivit under på i den platform for action som vi antog på den fjärde kvinnokonferensen. Det är inte svårt att se att 25 % moms på t.ex. dans, sång, musik, vävning, och konsthantverksutbildning slår extra hårt mot flickor och kvinnor. Ärendet borde egentligen ha återremitterats för att förtydligas. Det sägs att man inte skall vara orolig, men det finns en stark oro. För barn, kulturutövare och kulturutbildningar finns inga starka lobbyorganisationer, som LO och LRF. Därför är det viktigt att vi riksdagsledamöter själva begriper konsekvenserna av föreslagna beslut och ser till att besluten inte går att misstolka. Till sist vill jag också yrka bifall till reservation Som ni alla känner till instiftades Stiftelsen Framtidens kultur av medel ur löntagarfonderna. Dess styrelse är utsedd av regeringen. Avsikten var att stiftelsens pengar skulle användas till projekt som hade varaktig betydelse för kulturlivet. Nu har det uppstått en svårighet vid utbetalningen - pengarna betraktas som skattepliktiga. Det har medfört att åtskilliga skatteprocesser har inletts. Det är ett exempel på otydlighet. Om praxis blev att utbetalningarna är skattepliktiga, skulle det medföra att det kulturstöd som finns att förmedla för detta ändamål blev mindre än vad som avsatts för början och vad vi trott inom kultursektorn. För att hindra att det uppkommer en felaktig praxis, alltså skatteplikt, vill vi att regeringen lägger fram ett förslag om generell skattebefrielse för Stiftelsen Framtidens kultur.

Fru talman! Sverige är ett fantastiskt land, eller hur? Riksdagen är också fantastisk, vilket framgår av den debatt vi nyss har lyssnat på. Nu skall vi strax besluta om hur mycket ett företag skall få yrka avdrag för när det gäller representation. Tydligen är det så att regeringen och utskottsmajoriteten har tagit ett ordentligt intryck av tidningsskriverierna om deflation, så avdraget skall sänkas med hälften till hela 90 kr! Detta är så absurt att man först inte tror att det är sant. Även om inflationen är låg i dag, får man inte särskilt mycket för 90 kr! Grunden för beskattning av företag är att man alltid skall kunna göra avdrag för intäkternas förvärvande. Inte lägger sig regering och riksdag i om man använder för mycket papper i kopiatorerna eller betalar för höga löner till personalen! Det avses vara upp till företaget att kunna bedöma om kostnaderna är nödvändiga. Någon annan utgångspunkt är svår att se. Är kostnaderna nödvändiga för intäkternas förvärvande skall de vara avdragsgilla - punkt. Så borde det vara. Men skatteutskottets majoritet tycks mena att bestämmelserna alltid kan missbrukas. Om de missbrukas är det i första hand företagets styrelse och revisorer som skall anmärka på förhållandena och i andra hand skattemyndigheterna vid en granskning. Har då t.ex. representationen varit vidlyftig och kanske mer haft karaktären av personlig gästfrihet, är kostnaden inte avdragsgill. Detta är också självklart. Detta är grunden för våra skatteregler, men det räcker tydligen inte för regeringen och utskottsmajoriteten. För ett år sedan sänktes det avdragsgilla beloppet för representation till 180 kr. Nu skall det halveras. Varför? Svaret är enkelt: Nu måste statens finanser förstärkas ytterligare. Det är det enda motiv som regeringen och skatteutskottet anför. Det står ingenting om hur detta kan slå för en hel, mycket arbetsintensiv bransch! Inte ett ord om arbetslösheten inom restaurangfacket! Ingenting om den sviktande lönsamheten bland Sveriges restauranger! Inget om behovet av mångfald i utbudet av restaurangtjänser! Ingenting om svårigheterna för företagarna att åter en gång anpassa sig till statsmaktens ändrade spelregler! Inom mindre än ett år har man i grunden ändrat förutsättningarna för en hel bransch och för restaurangföretagens verksamhet. Regeringspartierna, Socialdemokraterna och Centerpartiet, visar en häpnadsväckande brist på hänsyn till gjorda investeringar och företagarnas personliga engagemang. Detta, fru talman, från en regering som säger sig vilja stödja framför allt småföretagen! Det är en småföretagarbransch som nu igen drabbas. Skatteutskottet motiverar den ytterligare begränsningen av avdragsrätten för representation med att den "är starkt motiverad mot bakgrund av den förstärkning av det offentligas finanser som åtgärden medför". Det är hela motiveringen, ingenting annat. Så talar en skattefogde av i dag! Det är skrämmande likheter med de skattefogdar som på 1200 och 1300 talet sög ut den svenska allmogen. De hade heller inte något annat motiv än att skatten skulle in. Ta allt vad som kan tas! Det är ingen särskilt vacker skatteteori, men det är tydligen norm för utskottets majoritet. Hur kommer då ett sänkt representationsavdrag att slå? Jo, säger regeringen i propositionen, det innebär ett årligt tillskott för staten på 500 miljoner kronor. Det är inte ett föraktligt belopp, det medges. Det förutsätter naturligtvis att företagens representation blir lika omfattande som tidigare. Med det utgångsresonemanget innebär det också att det blir en höjd företagsskatt på 500 miljoner kronor. Det är fortfarande inget föraktligt belopp. Då har vi också infört en ny pålaga på företagssektorn. Hur tror riksdagsmajoriteten att man skall kunna åstadkomma ett positivt företagarklimat genom att gång efter gång lägga nya pålagor på företagen? I många olika sammanhang har såväl Socialdemokraterna som Centerpartiet framhållit hur viktigt det är att inte försvåra för företagen och företagarna. Tidigare har vi sett hur arbetsgivaravgifterna höjts, sjuklöneperioden förlängts, redovisning av mervärdesskatten försämrats, skatt på industrifastigheter införts, skatt på kommersiella lokaler återinförts, etc. Nu, ett år efter den senaste sänkningen, skall avdragsrätten för representation sänkas till 90 kr. Regeringen vill framtona som företagarnas vän. Jag vet att det är många företagare som tycker att med sådana vänner behöver man inte ha några fiender. Det är inte bara att man bakvägen höjer skatterna och försvårar för företagen och deras ägare, utan man visar dem ingen respekt. Tror riksdagsmajoriteten att svenska företagare vältrar sig i lyx och lever ett liv i sus och dus? Man kan lätt få det intrycket, eftersom man gång efter gång demonstrerar sin totala okunnighet om det dagliga livet i ett företag, stort eller litet. När kommunalråd och andra ägnar sig åt fantastiska eskapader med skattebetalarnas pengar sägs som en förmildrande omständighet att de tagit intryck av näringslivets sätt att vara. Detta är så groteskt förolämpande att man först inte tror sina öron. I dagens proposition står det inte i klartext att det är olämpligt för företag att i samband med sin verksamhet visa vanlig vänlighet och värdskap, men andemeningen är klar. Det skall inte ätas på skattebetalarnas bekostnad! Så låter det ofta också i debatten. De som säger så förnekar alltså företagarnas goda omdöme och anser att dessa kostnader för intäkternas förvärvande är onödiga. Varför inte gå längre? Det finns ju så många andra kostnader i ett företag som vi i riksdagen kan sätta oss ned och döma ut. Forskar man inte onödigt mycket? Det blir ju inte alltid resultat av det. Det borde vi kanske begränsa. Säljare och andra reser ju så väldigt mycket, och inte blir det avslut varje gång. Det verkar litet onödigt. Det skall man väl inte få avdrag för? Jag vet att det är farligt att nämna sådana saker här i kammaren. Det kan ju finnas någon i Finansdepartementet som tar det till sig och tycker att det är ett strålande förslag. Fru talman! Nu är det heller inte säker att det blir några 500 miljoner kronor som förstärker statens finanser. Många företag kommer givetvis att se över sin representation. Krogarna kommer att få det ännu jobbigare att överleva. Arbetslösheten i branschen är redan hög. I oktober 1996 var antalet arbetslösa inom hotell och restaurang 14 218 personer, varav merparten var kvinnor. Den är en ökning jämfört med oktober 1995 med 1 930 personer! Arbetslösheten är nu uppe i 21,7 %! Det är således denna av arbetslöshet och låg lönsamhet drabbade bransch som regeringen vill åderlåta ytterligare. Det är dags för näringsministern och skatteministern att åka ut i landet och berätta om hur mycket regeringen satsar på företagsamhet! Det är ju genom denna man från regeringen säger att vi skall få ner arbetslösheten. Men då får man faktiskt bekväma sig att någon enda gång betrakta tillvaron ur just en företagares perspektiv. Till allt detta bör tilläggas att man i alla civiliserade länder är angelägen att utveckla turismen, den snabbast växande branschen i världen. Även den svenska staten och svenska kommuner säger sig vara intresserade av att utveckla turismen. Vi i Sverige har inte lyckats särskilt bra. Men alla som kan någonting om besöksnäringen vet att om man skall kunna få någon utveckling för turismen måste man ha ett bra och varierat utbud av restauranger och hotell. Det är en grundförutsättning för varje satsning. Men man kan inte driva restauranger bara för turister. Det måste också finnas en hemmamarknad. Riksdagsmajoriteten har gjort sitt bästa att förstöra hemmamarknaden. På maten som serveras i en restaurang är det dubbelt så hög moms som när man handlar den i butiken. Förklara det, den som kan! Nu kommer således nya avdragsregler för representationen, mindre än ett år efter förra försämringen. I den kommande debatten skulle jag gärna vilja att Lars Hedfors kunde ge mig något vettigt argument att framföra till restaurangägare, restauranganställda och alla företagskunder till restaurangerna. Varför skall man återigen minska avdragsrätten? Fru talman! Jag har nu koncentrerat mitt anförande till mom. 5 i utskottets betänkande. Det finns flera andra viktiga frågor för företagen i detta betänkande. Vi moderater har sammanlagt avgett 5 reservationer. Jag står givetvis bakom alla dessa reservationer. Men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till en, nämligen reservation 6.

Fru talman! Detta betänkande heter Vissa justeringar i lagen om räntefördelning vid beskattning, m.m. Ur det skulle jag vilja ta upp några saker som just innefattas i m.m. Från den 1 januari 1996 infördes särskilda regler för småföretag när det gäller tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Det infördes även nya regler för större företag, men jag tänker nu på de allra minsta. Gränsen för vilka som skall redovisa mervärdesskatt i särskild självdeklaration höjdes till ett beskattningsunderlag på 1 miljon kronor. Handelsbolag lämnar inte någon särskild självdeklaration och tillåts inte göra helårsredovisning av mervärdesskatten. Den redovisningsperiod om en månad som infördes i januari 1996 medförde att de mindre handelsbolagen måste lämna särskild deklaration varje månad, vilket naturligtvis upplevs som betungande. Detta påtalades från Folkpartiets sida i en motion, vilket också föranledde skatteutskottet att uppmana regeringen att återkomma med ett förslag där skattereglerna så långt som möjligt skulle vara neutrala till olika rörelseformer. Vid en interpellationsdebatt med skatteminister Östros instämde han också i att det var ett rimligt krav att skattereglerna så långt som möjligt skall vara neutrala till olika rörelseformer. Jag är besviken på både skatteministern och utskottsmajoriteten. Jag trodde att de hade menat mer än det förslag som nu kommer. Regeringen återkommer med ett förslag som utskottsmajoriteten har anslutit sig till. Det är visserligen ett steg i rätt riktning, men gränsen för en möjlighet till helårsredovisning har satts till 200 000 kr. Det har också vid utskottsbehandlingen kommit fram att man från Finansdepartementets sida inte gjort någon djupare analys - ingen analys alls, skulle jag vilja säga. Och varför skulle just gränsen 200 000 kr när det gäller beskattningsunderlaget innebära konkurrensneutralitet i förhållande till andra rörelseformer med 1 miljon kronor i beskattningsunderlag? Det är faktiskt inte trovärdigt. I betänkandet behandlas också begränsningen av avdragsramen för representation. Folkpartiet liberalerna har den uppfattningen att staten inte skall subventionera alkoholkonsumtion. Även om avdragsramen nu är mycket liten och inte rymmer större utsvävningar vill vi från vår sida hålla på kravet att inte ta med alkohol i avdragen för representation. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla reservationer som upptar mitt namn i betänkandet, men för att vinna tid åt kammaren yrkar jag vid detta tillfälle bifall bara till reservation 4.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 7. Regeringen har tidigare givit uttryck för uppfattningen att även vin och sprit av förenklingsskäl bör ingå i avdragsramen vid företagsrepresentation. Fru talman! Det är beklagligt att regeringen alltför ofta säger en sak, och därmed visar en ambition, och sedan i realiteten gör ett annat. Man har ställt sig bakom att minska konsumtionen av alkohol i Sverige med 25 % fram till år 2000, och så föreslår man ett skattepolitiskt beslut som går i rakt motsatt riktning, dvs. som främjar och stimulerar alkoholkonsumtionen. Det är bara tre år kvar till år 2000. Detta mål har av regering och riksdag ansetts så centralt och viktigt att man har ställt sig bakom den handlingsplan som ett antal berörda myndigheter har utarbetat. Man säger ett, och så gör man ett annat! Lars Hedfors! Jag vet att det finns ett engagemang för de här frågorna i det socialdemokratiska partiet. Varför agerar man så inkonsekvent? Kristdemokraterna anser att staten inte skall ge skattesubventioner till vin och sprit. Frånvaron av alkohol i arbetsmiljön bör i stället vara ett särskilt viktigt delmål för att begränsa den totala konsumtionen. Reglerna om att inte ta med alkohol i avdragen för representation har i Sverige en lång tradition, och den tycker vi bör värnas. Det steg som togs var felaktigt. Kristdemokraterna vill arbeta för fyra vita zoner, som vi kallar det, när det gäller alkoholkonsumtion. De gäller graviditeten, ungdomsåren, trafiken och det som är aktuellt i dag, arbetsmiljön. Fru talman! Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till reservation nr 7.

Fru talman! När man hör Carl Erik Hedlunds fruktansvärda salva från kammarens talarstol kan man lätt få intrycket att regeringens proposition skulle vara mot småföretagen och företagsamheten. Det är ju precis tvärtom! Det handlar om att underlätta för små och medelstora företag och att främja deras möjligheter att utvecklas. De små företagen är viktiga för vårt lands ekonomi. Småföretagen är en viktig tillväxtpotential; de är en viktig möjlighet att utöka sysselsättningen i landet. Det finns undersökningar som visar att småföretagen nu är beredda att öka sysselsättningen. Så var definitivt inte fallet när Carl Erik Hedlunds parti befanns sig i regeringsställning. Då var det tvärtom! Allt det här positiva beror på att konjunkturen nu håller på att vända, men det beror också på att regeringen och Centerpartiet för en småföretagarvänlig politik. Det viktigaste inslaget i denna småföretagarvänliga politik är saneringen av den svenska ekonomin. Budgetunderskottet håller på att försvinna, statsskulden planar ut och förtroendet för den svenska ekonomin ökar i motsvarande grad. Det har lett till en enastående sänkning av den svenska räntenivån, som naturligtvis är det allra bästa för företagen och företagsamheten. Det är naturligtvis det viktigaste bidraget när det gäller att förbättra läget för små och medelstora företag. Regeringen har också vidtagit en mängd andra åtgärder, som Carl Erik Hedlund har efterlyst. Jag skall presentera dem. Vi har föreslagit och beslutat om ett särskilt småföretagarpaket på 1 miljard kronor. Det ligger en proposition på skatteutskottets bord om permanent lättnad i dubbelbeskattningen av små och medelstora företag. Den kostar oss 3,5 miljarder kronor. Vi har beslutat att sänka arbetsgivaravgiften för den del av lönesumman som understiger 600 000 kr. Det är direkt riktat till små företag. Nu lägger vi alltså fram ett nytt förslag, och där undviker Carl Erik Hedlund sorgfälligt att nämna de positiva inslagen. För det första vill vi ändra reglerna för räntefördelning och expansionsmedel i enskild företagsamhet, vilket ju i allra högsta grad kommer att underlätta generationsskiften. För det andra skall handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar bli skattesubjekt för fastighetsskatt, särskild löneskatt på pensionskostnader och för avkastningsskatt på pensionsmedel. Det är en betydande förenkling, som underlättar både för de skattskyldiga och för skattemyndigheterna. För det tredje föreslår vi att handelsbolag och vissa andra skattskyldiga skall få möjlighet att gå över till helårsredovisning av mervärdesskatt i självdeklarationen, under förutsättning att beskattningsunderlaget inte går över 200 000 kr. Det skapar bättre konkurrensneutralitet mellan olika företagsformer - det är inget tvivel om den saken. Det är nästan självklart att det finns moderata invändningar mot en hel del av detta. Moderaterna är inte nöjda - de måste till varje pris bjuda över. De skall införa ännu generösare skatteregler, som naturligtvis kostar mer för det allmänna. Och det är inte det värsta - det kostar inte särskilt mycket mer. Men på det viset gör man skattereglerna krångligare, och det är med förlov sagt konstigt. I Moderaternas reservation nr 5 pläderar man med stor emfas för enklare skatteregler. I reservation nr 1 och 2 gör man precis tvärtom! Jag tycker att Moderata samlingspartiet måste bestämma sig. Vill ni ha enklare skatteregler, eller vill ni inte ha det? Även på den här punkten avskräcker spåren en smula, om man ser tillbaka på era mycket invecklade förslag när det gäller småföretagsbeskattningen under den gångna mandatperioden. Så finns också det som har väckt Carl Erik Hedlunds stora irritation, nämligen ett förslag om begränsning av avdraget för representation från 180 till 90 kr. Det är riktigt som Carl Erik Hedlund säger, att det leder till en besparing på 500 miljoner för staten. Jag för min del tror inte ett ögonblick på att detta, som Carl Erik Hedlund säger, skulle drabba småföretagen. Det drabbar möjligen de stora företagen, och jag tror att de kan bära det. De små företagen, de riktigt små företagen - och det borde ju Carl Erik Hedlund veta, som säger sig vara ute i verkligheten - använder inte särskilt mycket pengar för representation. De har helt enkelt inte tid för det, utan de sysslar med andra saker, som förmodligen är viktigare. Även företagen måste ju faktiskt vara med i den viktiga saneringen av den svenska ekonomin. De kan inte ställa sig utanför när barnfamiljer, pensionärer och andra får ställa upp. Då måste företagen vara med, och då måste vi ta besparingarna där de gör minst skada. Om detta sedan leder till sänkta räntor för företagen, vilket det gör, vinner de ju flerfalt på en sådan åtgärd. Det finns tre stycken reservationer när det gäller representationsavdraget. Två av dem kan sägas representera ytterlighetsalternativ. En reservation, den moderata, vill att vi skall behålla det nuvarande avdraget på 180 kr, och en annan vill ta bort avdraget helt och hållet, dvs. att det skall vara på 0 kr. Som så ofta annars ligger sanningen i det här fallet någonstans mittemellan, och där, fru talman, där finns det socialdemokratiska och centerpartistiska förslaget på Jag skall be att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på reservationerna.

Fru talman! När Lars Hedfors pratar om att det inte var något särskilt företagarvänligt klimat under den borgerliga tiden pratar han om saker som han inte har någon kännedom om. Jag råkade då befinna mig i den s.k. verkligheten, som Lars Hedfors nämnde. Jag var företagare. Jag levde i detta, och jag vet hur positivt man, trots de stora finansiella kriserna som vi hade i Sverige och i större delen av västvärlden, upplevde de förändringar som gjordes. De mätningar som gjordes av Företagarnas Riksförbund och andra visade på en stark framtidstro bland företagen år 1994, men företagarna var oroliga för att Socialdemokraterna skulle komma tillbaka och göra återställare. Det hände ju också, och vad som hänt sedan visar siffrorna. Jag vill också tala om för Lars Hedfors att även restaurangföretagare driver företag, och även de måste kunna ställa krav på att få stabila regler. Jag ställer återigen den fråga som jag ställde från talarstolen: Vad skall man säga till restaurangföretagarna, vad skall man säga till de anställda i en bransch med 21,7 % arbetslöshet, när staten säger "Vi behöver 500 miljoner - dem tar vi!"? Vem är det som betalar detta? Jo, det är företagen. Det är småföretagarna med sina investeringar i restaurangbranschen som blir lidande. Jag vill sedan bara - för den händelse han har glömt det - erinra Lars Hedfors om debatten om momsredovisningen, den förlängda perioden, upproret framför allt bland småföretagarna och sjuklöneperiodens förlängning. Vi som var med - vi var många moderata riksdagsmän som var med på småföretagarriksdagen - kunde med ögon och öron registrera det starka missnöje som finns framför allt bland småföretagarna. De vill inte ha något småföretagarpaket. De vill ha sänkta skatter, så att de själva kan bestämma. De vill inte ha något bidrag.
Fru talman! Jo då, Carl Erik Hedlund, jag kan förstå att småföretagarna kände irritation när det gäller momsredovisningen, även om de i mycket stor utsträckning undantogs från de här reglerna. Men det är ju ändå småpotatis i jämförelse med vad en halverad ränta betyder för småföretagen. Det betyder oerhört mycket mer. Om representationen nu är så förfärligt viktig - och det är den säkert - tror jag inte att man kommer att minska ned på den därför att vi skär ned på avdragen. Man kommer att fortsätta att representera, och därvidlag tror jag också att restaurangerna kommer att finna att det inte blir någon större minskning i det avseendet. Carl Erik Hedlund kommer också in på hur det var under den förra mandatperioden. Han hävdar att det rådde ett företagarvänligt klimat under den förra mandatperioden, då vi hade en moderat skatteminister, och han hänvisar till diverse mätningar. Men verkligheten, Carl Erik Hedlund, visade ju någonting annat. Vi vet t.ex. att vi under den perioden hade 40 000 konkurser i Sverige, och det kan ju inte tyda på någon större företagarvänlighet.
Fru talman! Ja, vi hade mycket konkurser, och det berodde, som Lars Hedfors mycket väl vet, på att vi hade en fastighetskris som innebar att värdena halverades eller sjönk ännu mer framför allt på kommersiella fastigheter. Det finns inget finansiellt system i världen som kan klara en sådan anspänning, och Sverige var heller inte ensamt om detta. Det förorsakade problem, och det skapade konkurser. Vi hade det risigt på den tiden, det är inte tu tal om det. Men andan - andan! och den borgerliga regeringens företagarvänliga inställning smittade av sig, och man började tro på framtiden. Det är ovedersägligt. Lars Hedfors funderar på hur det nu kommer att gå för restaurangerna. Vi har ju inte ens utvärderat vad som hände när vi för mindre än ett år sedan sänkte avdraget till 180 kr. Vi har alla i skatteutskottet fått material från Hotell och Restaurang, vi har fått brev från facket. Där sägs att Edsbacka krog i Sollentuna redan i år, innan den här nedskärningen, har minskat en tredjedel av sin omsättning på luncherna. I tidningarna skriver man att ett antal restauranger i Stockholm, Göteborg och Malmö nu kommer att stänga under lunchtid därför att man inte har några kunder längre. Detta är första delen av en nedläggning av väldigt många av de bättre restaurangerna, som är viktiga också för besöksnäringen, för turister och affärsmän som kommer till Sverige. Detta är fel. De här 500 miljonerna kommer dessutom som ytterligare pålaga på alla de skattehöjningar, avgiftshöjningar och försämringar som framför allt småföretagarna har fått sedan Socialdemokraterna kom till makten. Det här kan bli stråt som knäcker åsnans rygg.
Fru talman! Än så länge finns det inte särskilt mycket som tyder på att småföretagen skulle knäckas. Jag vet inte vad det är för åsna som Carl Erik Hedlund talar om. Jag talar om småföretagen. Hittills tyder det mesta på att småföretagen i Sverige går en ljusnande framtid till mötes under den mandatperiod vi nu är inne på. Allting tyder på att antalet anställda kommer att öka, och allting tyder på att just räntesänkningarna är oerhört betydelsefulla för småföretagen. Det kan aldrig resoneras bort. Detta går långt utöver de negativa effekter som andra förslag som regeringen har lagt fram, t.ex. vad gäller momsredovisningen, kan ha haft. Carl Erik Hedlund talar om den gångna mandatperiodens småföretagarpolitik och hur det gick för företagen under den tiden. Han säger då med kraft och eftertryck: Andan, Lars Hedfors, andan var någonting annat! Men hur mäter man andan, Carl Erik Hedlund? Det är ju en utomordentligt subjektiv värdering. Objektivt vet vi att det inte gick särskilt bra för småföretagen under den tiden.

Fru talman! Lars Hedfors glömde att förklara för kammaren hur logiken ser ut med att ha ett alkoholpolitiskt mål och så fatta beslut i en annan riktning. Är det så att målen inte betyder särskilt mycket när man kommer till praktisk handling i utskottet? Vi kunde höra om andra mål i medier i går. Där diskuterades regeringens miljömål, att man inte hade kunnat eller velat - vilket kan jag inte bedöma fullt ut - följa upp dem och att man nu sannolikt är i färd med att skriva om målen. Vi hörde här i debatten att kommunikationsministerns mål när det gäller trafiken är noll dödsfall. Är det så att socialdemokraterna har väldigt lätt att ställa upp mål, men svårt att hitta logiken för att följa upp dem? Vi hör dessutom väldigt ofta hur viktigt det är att i alla beslut man tar beakta de mål man har. Är det så att socialdemokraterna skiljer på mål och politik? Jag vill ge Lars Hedfors möjlighet att förklara var logiken ligger i det här beslutet, om än litet. Har det här beslutet rätt inriktning med tanke på det engagemang som också finns hos väldigt många partikamrater i just den här frågan?
Fru talman! Den alkoholpolitik som förs i Sverige och de målsättningar vi har står fast och står inte och faller med en begränsning av representationsavdraget från 180 kr till 90 kr. Det är så pass litet att man kan ifrågasätta om det innebär någon större alkoholförbrukning. Det kanske rent av är precis tvärt om. Det är så, Holger Gustafsson, och det står mycket tydligt i betänkandet, att större delen av dessa 90 kr skall användas till mat. Det lilla som är kvar - det kan vara 30 kr - får man inte mycket sprit för.
Fru talman! Det skall bli intressant att höra i nästa svar hur Lars Hedfors tror att utskottet eller ens regeringen skall kunna påverka fördelningen mellan mat och alkohol när folk sitter där på restaurangen. Det är väl ändå upp till dem som besöker restaurangen att göra det. Min fråga var principiell. Är detta ett steg i rätt riktning? Tycker Lars Hedfors att det är rimligt att vi arbetar för att arbetsmiljön i vid tolkning skall vara alkoholfri?
Fru talman! Ja, det är definitivt ett steg i rätt riktning, speciellt när det gäller frågan om att försöka skapa litet enklare regler. Just uppdelningen mellan sprit och mat har ställt till en förfärlig massa krångel för skattemyndigheterna. Man har fått avdela väldigt mycket resurser för det. Detta är ur den synpunkten helt klart ett steg i rätt riktning. Holger Gustafsson frågar hur vi här i riksdagen skall kunna påverka fördelningen och verkligen se till att man äter mer än man dricker, i varje fall när det gäller avdraget. Det är naturligtvis inte särskilt lätt för oss, eftersom vi sitter här och inte är ute på restaurangerna. Men det skall ju skrivas verkställighetsregler, förordningar och liknande från Riksskatteverket, och jag utgår från att man där talar om hur det är. Jag utgår också från att laglydnaden är väldigt stor på det här området.

Fru talman! Lars Hedfors frågade mig när jag inte hade någon repliktid kvar hur man mäter andan. Jag vill då lämna en sakupplysning. Man mäter andan bl.a. genom sådana institut som heter Sifo, Temo och liknande och som gör regelbundna attitydundersökningar. Man kan också vara tillsammans med företagare på sammankomster av olika slag och får då höra vad olika företagare tycker och tänker. Det är ett par sätt att mäta andan. Jag antar att det är samma sätt på vilket Lars Hedfors nu kan referera till att småföretagarna tror på framtiden. Det måste väl också ha sin grund i någon form av attitydundersökning - eller? Jag begärde ordet igen därför att jag fortfarande inte har fått tillstymmelse till svar på vad jag nu skall säga till dem som arbetar inom restaurangbranschen, som har 21,7 % arbetslösa, varav flertalet är kvinnor, och inom vilken restauranger nu går i konkurs. Restauranger toppar konkursstatistiken. Det är ingen attitydundersökning - det är fakta och verklighet. Vi skall alltså säga till dem att riksdagen har fattat beslut om att 500 miljoner kronor skall dras in, och att detta kommer att drabba dem ytterligare. Det vore bra att kunna få en liten anvisning för detta av skatteutskottets ordförande. Verkligheten återspeglas bl.a. i de interna tidningar som finns i branschen. Restauratören talar t.ex. om en rysare och skriver att omsättningen redan tidigare rasade månad för månad, och man redovisar nu de restauranger som redan, beroende på denna diskussion, har beslutat stänga lunchserveringen. Det här landet kommer att bli fattigare i sitt totala utbud. Företagsskatterna har höjts med ca 14 miljarder kronor på olika sätt sedan Socialdemokraterna tog över. I det sammanhanget är naturligtvis 500 miljoner kronor en struntsumma, men detta är viktigt för företagen som skall betala.
Fru talman! När vi nu talar om andan kan man ju också peka på realiteter när det gäller innevarande mandatperiod. De realiteterna är en kraftigt förbättrad budget och en väldigt kraftigt sänkt räntenivå. Detta är enormt nyttigt för företag. Det är realiteter. Vi vet att företagen uppskattar detta och att de växer - det kan vi också mäta. Carl Erik Hedlund frågar vad jag sedan skall svara de restauranganställda. Det finns en tendens, inte minst hos Moderata samlingspartiet, att måla upp de mest fruktansvärda skräckscenarion när vi höjer en eller annan skatt och att dödförklara både den ena och den andra branschen. Vi hörde något liknande i det ärende som föregick detta. När det sedan kommer till verkställighet ser man att resultaten inte blir så farliga. Branscherna klarar sig ganska bra. Restaurangerna kommer med all sannolikhet också att klara sig ganska bra i fortsättningen eftersom företagen kommer att representera precis som de har gjort tidigare, även om de får betala litet mer för det. Jag hade i mitt inledningsanförande en fråga om alla de andra reservationer som Moderaterna står bakom och som Carl Erik Hedlund helt har gått förbi. Jag frågade hur det kan komma sig att man i en reservation talar om att vi måste minska krånglet för småföretagen medan man i andra reservationer gör precis tvärtom. Det svaret är Carl Erik Hedlund mig fortfarande skyldig.
Fru talman! Det är mycket trevligt att räntenivån har sjunkit. Det är vi alla överens om. Men att ställa sig upp och slå sig för bröstet och säga att det är enbart regeringens och riksdagens förtjänst tycker jag är i magstarkaste laget. Man måste faktiskt titta litet grand utanför landets gränser och se efter vad som har hänt där. Det internationella ränteläget har sjunkit, beroende på att den internationella inflationen har sjunkit. Därför handlar förväntningarna framöver om en låg inflation som lägger basen för lägre räntor. Det är jättebra! Jag kan gå med så långt att jag säger att detta naturligtvis innebär att statens finanser har stabiliserats och att det är en positivt bidragande åtgärd. Men sättet på vilket vi har stabiliserat finanserna inger oro för framtiden. De som har pungslagits på den här stabiliseringen är två kategorier - löntagarna och företagarna. Vi har alltså lagt straffskatt på företagande och straffskatt på lönearbete. Nej, naturligtvis är det ingen katastrof, som Lars Hedfors säger, om man höjer en eller annan skatt. Men alla de här skattehöjningarna tillsammans, litet här och litet där, finns det ett ordspråk för som Lars Hedfors som kommer från den delen av Sverige känner till: Många bäckar små gör en stor å. Det är precis det som händer. Det är inte bara en stor å, det är en störtflod som nu kommer att försämra förutsättningarna längre fram. I min nästa replik skall jag komma in på det som jag inte har kommenterat tidigare.
Fru talman! Carl Erik Hedlund säger att han tycker att det är trevligt att räntenivån har sjunkit. Det är väl ändå ett märkligt ord att använda - trevligt. Det är ju nyttigt och bra för Sverige att räntenivån har sjunkit. Sedan ägnar Carl Erik Hedlund större delen av sin repliktid åt att tala om att detta minsann inte är regeringens förtjänst. Det är mycket annat som har bidragit till sänkt räntenivå. Okej, om det inte är regeringens förtjänst har ingen betydelse i vår debatt, därför att jag talar om att räntenivån har sjunkit. Vem som har åstadkommit det har ingen betydelse. Huvudsaken är att det är bra för företagen. Och det är bra för företagen att räntenivån har sjunkit med 5 %. Det är bra för restaurangnäringen också. Det leder naturligtvis till att man kan hålla en hög nivå på sina representationskostnader. En störtflod av skatteökningar är väl att ta i litet grand, men det har varit en starkt bidragande orsak till att vi har lyckats få bort budgetunderskottet, Carl Erik Hedlund. Det lyckades ni aldrig med. Ni drev upp budgetunderskottet till nästan astronomiska höjder och räntan och problemen för företagsamheten därmed.
Fru talman! Jag tycker faktiskt att det är trevligt att räntan sjunker. Jag tycker att det är trevligt med allting som är nyttigt och bra, om vi nu skall märka ord. I föregående replikskifte frågade Lars Hedfors om jag tyckte att vi var inkonsekventa i de övriga reservationer som vi har, där vi är emot onödigt krångel i vissa hänseenden. Lars Hedfors tycker att vi i ett annat fall vill krångla till det. Det är naturligtvis en gradfråga, om det nu skulle vara så mycket mer krångel. Det är väl möjligheterna för handelsbolagsdelägarna att kunna få göra avdrag i samband med den statliga förmögenhetsskatten som Lars Hedfors tänker på. Just det. Det tycker inte vi är en så fantastiskt stor sak att det skulle behöva förorsaka den här diskussionen. Lars Hedfors vet mycket väl att vi i alla sammanhang förordar mindre krångel, enkla och klara riktlinjer. Det viktigaste är ju att det blir bra och stabila regler, inte att det är stabila regler.

Fru talman! Det här betänkandet, som handlar om punktskatter, är inte så omfattande. Trots det har vi från Miljöpartiet ett antal synpunkter. Det som har förvånat mig är att vi är det enda parti som har haft några invändningar mot de förslag som läggs fram. I andra sammanhang, i debatter i denna kammare och på andra ställen, är alla partier överens om att vi bör försöka se till att vi får ett hållbart samhälle, minskar resursanvändningen och minskar utsläppen. Tittar man på det här betänkandet om punktskatter ser man att här finns tre förslag som går i precis motsatt riktning. Det första av förslagen handlar om en ändrad beskattning av nya personbilar. Förslaget går ut på att man gör sig av med ett styrinstrument som man kan ha för att styra försäljningen till de ur miljösynpunkt bästa bilarna, dvs. de bilar som släpper ut minst avgaser. Motivet för detta säger man är att EU:s avgasutsläppskrav har skärpts till en nivå som gör att man inte längre får sälja de bilar som tidigare hade den lägre utsläppsnivån. Det är ju bra. Men att därav dra slutsatsen att man skall göra sig av med styrinstrumentet som gör att man kan styra mot ännu bättre bilar är inte särskilt logiskt. Utsläppen från biltrafiken är fortfarande ett av de absolut största miljöproblem vi har. Det har inte på något sätt lösts genom att kravnivån inom EU har skärpts något. Följaktligen borde man se till att behålla en miljöklassindelning på bilarna och gynna de bilar som är bäst, i alla fall de som släpper ut minst avgaser. EU-kommissionen har faktiskt lagt fram ett förslag till införande av nya utsläppsgränser som är strängare. Dem skulle man mycket väl ha kunnat införa redan nu i Sverige och därmed behållit en beskattning av de därefter sämsta bilarna. Det har man alltså inte gjort. I stället föreslår regeringen att man skall avskaffa den här möjligheten. Vi har svårt att se logiken i ett sådant agerande, om man samtidigt är intresserad av att vi skall få ett hållbarare samhälle och mindre utsläpp. Därför har vi från Miljöpartiet sagt nej till en sådan förändring. Det andra förslaget gäller upphävande av lagen om miljöskatt på inrikes flygtrafik. Det är samma sak här. Varför har vi miljöskatt på inrikesflyget? Jo, naturligtvis därför att flyget är ett av de mest korkade sätt att transportera sig, ur utsläppssynpunkt. Det är väldigt bra på långa sträckor och oftast det enda sättet att på rimlig tid ta sig till avlägsna platser. Men på korta sträckor är detta ett ganska dåligt sätt. Det gör att man borde se till att utjämna prisskillnaden mellan t.ex. tåg och flyg. Man vet att flyget är väldigt miljöbelastande per resande och per transportkilometer och därför har man miljöskatt. Nu säger regeringen att det system vi har inte är så bra. Man borde ha ett bättre. Javisst, det har vi inget emot från Miljöpartiets sida. Vi skulle gärna vilja ha ett mycket bättre system. Men att avskaffa det gamla systemet innan man har hittat på det nya och bättre kan vi heller inte se logiken i. Man borde rimligen ha konstruerat det bättre systemet och därefter bytt system. Nu avskaffar man från årsskiftet den miljöskattelag som finns, och sedan har man inget att sätta i stället. Vi vet inte när vi får något nytt. Därför har vi också haft invändningar, som enda parti, mot att man gör på det sättet. Det tredje förslaget där vi har haft synpunkter har att göra med energiskattefrågor. För några månader sedan, i våras, fattade riksdagen beslut om att ta bort den återbäring på skatt som företag kunde få för energi som man använde för uppvärmning. Man föreslog i stället, och genomförde också, en ändring som innebar att man återgick till äldre regler som ger en större restitution av skatt än de 9 öre per kilowatt som fanns tidigare. Det här medförde att många fjärrvärmeverk och andra mycket enkelt kunde gå över till fossileldning från att ha eldat flis, vilket är bättre ur miljösynpunkt. Det var ett dåligt förslag, sade Miljöpartiet då, och vi motsatte oss också då som enda parti den förändringen. Trots detta genomfördes förslaget, och vi har den regeln nu. Men så upptäckte regeringen att man glömde att ta med dem som använder elenergi för uppvärmning, och det är om möjligt ännu dummare. Att använda sig av elenergi för uppvärmning är det i särklass sämsta sättet att hushålla med energi. Är det något man skall undvika är det detta. Det är också något man diskuterar i energiöverläggningarna nu. Man skall försöka se till att folk som använder direktverkande el för uppvärmning t.o.m. skall få bidrag för att ställa om till mer resurssnåla system för uppvärmning. Men i det här betänkandet läggs det fram ett förslag som går precis tvärtemot dessa strävanden, nämligen att man skall få tillbaka skatt också om man använder elenergi för uppvärmning, som ju är det sämsta tänkbara i uppvärmningssammanhang. Därför har vi också sagt nej till det här förslaget - även här som enda parti. Sammantaget kan vi inte finna annat än att det här betänkandet egentligen bara innehåller eländesförslag från resurshushållningssynpunkt, och vi har därför tre reservationer. Självklart står jag och Miljöpartiet bakom alla dessa, men för tids vinnande och på grund av vädjan yrkar jag bifall bara till reservation 3.

Fru talman! Så var det dags igen för ett punktskatteärende, nämligen betänkande 1996/97:SkU8. Vi har nyligen hört den enda reservanten till betänkandet, nämligen Miljöpartiet. Vad var det då miljöpartisten Ronny Korsberg opponerade sig mot? Jo, det var förslag om ändrad beskattning av personbilar, och då framför allt avgaskraven och försäljningsskatten. I betänkandet finns ett förslag till vissa förändringar i lagen om försäljningsskatt på motorfordon med anledning av skärpta obligatoriska avgaskrav för nya personbilar inom EU. EU har redan aviserat ytterligare skärpningar av avgaskraven, och det är dessa krav som Ronny Korsberg nu menar att vi bör införa, om jag har fattat det rätt. 2 000 kr i försäljningsskatt även fortsättningsvis för nya miljöklass 3-bilar. På så sätt bibehålls ett skattetryck på dessa bilar som gör dem mindre attraktiva. I frågan om att ytterligare skärpa avgaskraven är vi överens i sak, men tidsplanen skiljer oss åt. Ronny Korsberg säger att det skall ske nu, men vi säger att de skärpta avgaskraven så snart det är möjligt skall införas i svensk miljöklassning. Här skiljer vi oss åt, och så får det också bli. Den andra frågan handlar om definition: hur miljömässig en bil i dagens miljöklass 2 är kontra en i miljöklass 1. Med det nya förslaget höjs ribban vad gäller avgaskraven - det finns t.o.m. krav om ytterligare höjning av ribban. Frågan är hur vi ser på de bilar som nu kommer att ingå i miljöklass 3. Kan det inte vara så att allteftersom man höjer kraven blir även de bilarna mindre miljöbovar? Skall man inte se till att folk i stället för att köpa en begagnad gammal miljöklass 3-bil väljer att köpa en ny miljöklass 3-bil? Det anser i alla fall jag, fru talman. Det måste vara bättre att folk köper en ny bil med den nya miljöklassningen än att man köper en gammal bil med den gamla miljöklassningen, därtill en gammal miljöklass 3-bil. Sätter man upp ett skattehinder i form av 2 000 kr i nybilsskatt blir kanske tröskeleffekterna det som gör att folk väljer att köpa en begagnad bil. Följden av det blir att vår strävan mot en nyare bilpark, för miljöns skull, bromsas. De skärpta krav som Ronny Korsberg och jag står bakom får också i ett sådant läge svårt att nå full verkan. Så låt oss följa utvecklingen och se vad som händer när det gäller växlingen mellan begagnade och nya bilar. Om vi går vidare i betänkandet, fru talman, kommer vi till upphävandet av lagen om miljöskatt på inrikesflyget. Man vill i stället styra kostnaderna för utsläppen med hjälp av Luftfartsverkets landningsavgifter. Också här hade Miljöpartiet en tvivlande syn på förslaget och ville t.o.m. avslå det, men man ville också se till att statskassan förblir orörd. Tanken, fru talman, är nog densamma som den vi socialdemokrater har vad avser möjligheterna att ta ut en rättvis beskattning. Men vi ser även här hur skattevapnet i stort sett totalt tappar sin verkan. Även avregleringen av civilflyget försvårar användningen av skattevapnet från ett rättviseperspektiv. Vi anser att om man skall värna miljön bör man differentiera landningsavgifterna så att de flygplatser som står för de flesta avgångarna, vilka också i många fall är de med de största koncentrationerna av miljöproblem, i större utsträckning betalar för sig. En annan sak, fru talman, är huruvida statens inkomster kommer att minska utifrån förslaget. Här tror vi dock att det är för tidigt att redan nu slå fast kostnaden. Vi måste förstås följa utvecklingen över en längre tidsperiod. Nu, fru talman, har vi kommit till slutet av betänkandet, nämligen avsnittet om vissa energiskattefrågor. Här föreslås en justering vad avser tekniken i den lag som antogs 1994. Ronny Korsberg har rätt, om man skall vara självkritisk - och det skall man ju. Eller också handlar den här frågan om något vi har glömt - det har Ronny Korsberg också rätt i. Nu föreslår vi dock en möjlighet till återbetalning av energiskatt även på elektrisk kraft som används vid framställning av den aktuella värmen. Ronny Korsberg anser att elektrisk kraft är det mest ineffektiva sättet att generera värme på. Han skriver i sin motion: "Verkningsgraden är extremt låg och det leder därför till ett onödigt slöseri med energi. I stället måste vi inom alla områden energieffektivisera så att vi kan klara kärnkraftsavvecklingen som beslutat." I förra behandlingen av frågan var Miljöpartiet avvisande. Då ansåg man att det låg en fara i en eventuell övergång från biobränsle till fossila bränslen vid eldning i fjärrvärmeverk. Om så blir fallet kan vi hålla med Ronny Korsberg om att det inte är bra för miljön. Men skillnaden, Ronny Korsberg, mellan fossilbränsle och elektrisk kraft som miljöbov är ju ganska stor, eller hur? Varför då säga nej till användning av en förvisso ineffektiv värmealstring till förmån för ökade utsläpp av t.ex. koldioxid, vilket hotar befolkningen enormt mycket mer än kärnkraften? Visst, Ronny Korsberg - kärnkraften är inte bra! Men ur ett sämsta-perspektiv måste vi se utsläpp av t.ex. koldioxid som det farligare för mänskligheten i det korta perspektivet. Håller inte Ronny Korsberg med om det? Vad sedan gäller kärnkraften, fru talman, kommer den frågan att debatteras längre fram, och då i ett mer greppbart perspektiv än det Ronny Korsberg här har försökt anlägga. Sanningen är att förhandlingar pågår i kärnkraftsfrågan, och därför anser jag att vi bör lämna diskussionen om huruvida och i vilken takt kärnkraften skall avvecklas. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Först vill jag ta upp frågan om nya eller gamla bilar. Jag håller med Lars U Granberg om att 2 000 kr inte är så stor skillnad. Vi hade gärna sett att det varit en större skillnad mellan de bästa och de sämre bilarna. Det kan vi vara överens om. Sedan tror inte jag att det är så stor risk att de som överväger att köpa en ny bil väljer en begagnad i stället på grund av denna prisskillnad. Det är två helt olika målgrupper som man vänder sig till. Det här handlar om dem som är intresserade av nya bilar och om hur bra vi vill att de här nya bilarna skall vara. Jag vet att även Lars U Granberg tycker att det är positivt med bättre bilar, det ifrågasätter jag inte alls, men ingenting är ju så bra att det inte kan bli bättre. Utsläppen är, som jag sade i mitt anförande, ett av de stora problem som vi har. Man borde inte göra sig av med ett verktyg som gör det lättare, eller åtminstone inte gör det svårare, att styra mot bättre bilar. Jag går så över till det här med landningsavgifter eller miljöskatt på flyg. Lars U Granberg argumenterar väldigt väl här, och jag kan instämma i det mesta han säger. Men jag kan inte förstå en sak: Om man nu har den inställning som Lars U Granberg ger uttryck för, varför lägger man då inte fram det här bättre systemet och går över till det? Det är det som blir ologiskt. Rimligen måste det bli ett skattebortfall om man tar bort lagen som ger skatteintäkterna innan man inför något nytt. Den logiken är väl ganska klar. Avslutningsvis skall jag ta upp det här med el kontra fossila bränslen. Ja - vi var emot att införa de gamla reglerna och få mer återbäring på skatten per kilowatt, med de risker som det innebär. Sedan kan man tycka vad man vill om vad som är bra och dåligt när det gäller elenergi. Faktum är dock att kärnkraftverken inte producerar mycket mer än el - och sedan i och för sig en massa spillvärme som vi inte använder. Skälen till att vi vill ha bort kärnkraften är ju väl kända. Därför bör vi inte uppmuntra användningen av mer energi. Det är den enkla idén bakom vårt avvisande. Man måste ju gynna energieffektivisering, även när det gäller el.
Fru talman! Jag tror att vi får tid att återkomma till det här. Många av de frågor som vi har diskuterat kommer säkert också att tas upp i Skatteväxlingskommittén. Jag tror att det gäller ganska mycket av frågorna på energisidan och de andra miljöfrågorna som Ronny Korsberg har väckt. Med försäljningsskatten på 2 000 kr blir det en tröskeleffekt för nya bilar i miljöklass 3 kontra begagnade bilar i gamla miljöklass 3, som ju är ändå sämre. Jag ser litet grand en fara här, även om jag håller med Ronny Korsberg om att den är marginell.
Fru talman! Låt oss inte träta om tröskeleffekten i bilförsäljningen. Varken Lars U Granberg eller jag är expert på den typen av försäljning. Låt mig avslutningsvis säga någonting om restitutionen av skatt på eluppvärmning. Jag tyckte att det i Lars U Granbergs anförande lät som om det skulle vara en stor fördel att använda mer el jämfört med att använda mer fossila bränslen. Det kanske är så på kort sikt. Men vi avvisade det förslag som gick ut på att använda mer fossilt bränsle på bekostnad av biobränsle. Om man inte hade antagit det förslaget hade man behållit biobränslena, och då hade man haft den fördelen också. Nu är risken att man ökar fossilanvändningen. Om man nu inför den här möjligheten till återbäring på skatt även på uppvärmning med el, finns det risk för en ökad belastning och en ökad användning av el. Jag tror att Lars U Granberg och jag är överens om att vi vill ha ned förbrukningen både av fossila bränslen och av energi. Därför måste vi försöka fatta beslut som motverkar båda delarna. Det är poängen med att vi motsätter oss det här införandet.
Fru talman! Vi är överens så långt att man skall använda energi som är miljövänlig. Om den elkraft som produceras i det här fallet och som används för uppvärmning är miljövänlig, ser jag ingen fara i att använda den. Vi är alltså överens om att man inte skall använda energi som inte är miljövänlig.

Fru talman! Skattelagar skall i likhet med alla andra lagar så långt det är möjligt avväga allmänintresset mot den enskildes rätt. I dag skall riksdagen ta ställning till några förslag som inte med bästa vilja i världen kan sägas representera något allmänintresse men väl begränsa handlingsutrymmet för en del företag. Till yttermera visso är det inte heller fråga om några väsentliga bidrag till statens ekonomi, utan som det står i propositionen är förslagen av en sådan karaktär att de inte kan anses medföra några statsfinansiella effekter. Då det således inte är fråga om några nämnvärda skatteeffekter och det inte heller har redovisats några andra tunga skäl som motiverar förslagen, måste de betraktas ur en mer ideologisk synvinkel. De första frågorna är då: Vill vi stimulera till ökad företagsamhet i Sverige? Vill vi att svenska företagare skall kunna hävda sig internationellt? Vill vi att företagen skall kunna känna att samhället som helhet vinnlägger sig om stabila och bra regelverk? På dessa frågor svarar nog alla kammarens ledamöter ett rungande ja. Men när det sedan kommer till att leva upp till det är det ibland som förgjort. Inte ens de mest uppenbara snedvridande bestämmelser går det att ändra på. Det är i handling som man visar vad man egentligen tycker om företagsamheten, inte i orden! Låt oss studera dagens ärenden ur den här synvinkeln. Om ett svenskt företag överlåter anläggningstillgångar till ett dotterföretag i Sverige, kan man inte göra avdrag för eventuell förlust förrän egendomen överlåts till en utomstående köpare. Detta verkar ganska rimligt. Man skall inte kunna konstruera interna förluster och få skatteavdrag. Det säger allmänintresset helt riktigt ifrån. Den eventuella förlusten får bara beaktas när den slutliga avyttringen skett. Regeringsrätten har i två utslag bedömt att en försäljning till ett utländskt intressebolag däremot inte omfattas av lagen. Och det är således i dessa fall möjligt att göra avdrag vid den interna överlåtelsen. Detta strider enligt min uppfattning mot allmänintresset. Det skall inte vara möjligt att kringgå lagstiftarnas avsikt på det sättet. Så långt delar vi också regeringens syn, men när man i nästa andetag vill införa ett totalt avdragsförbud vid försäljning av överlåten egendom till utländska företag hänger vi inte med. Vi deltar numera, som bekant, i den europeiska unionen och i den inre marknaden. Inom några år har vi sannolikt också en gemensam valuta. Kort sagt, svenska företag är och kommer att bli ännu mer internationaliserade än någonsin tidigare. Detta gäller alla typer av företag. Försäljningsbolag och tillverkningsbolag kommer att etableras av svenska företag i och utanför Sverige. Det är mot denna bakgrund förvånande att regeringen och utskottsmajoriteten framhärdat i att införa ett totalförbud för avdragsrätt inom koncerner när det gäller försäljningar av egendom till utländska intressebolag. Var ligger skillnaden mellan ett tyskt och ett svenskt intressebolag? Ja, det är naturligtvis att bolagen beskattas i olika länder. Men i övrigt finns det ingen skillnad. Det måste anses strida mot allmänintresset att en verklig förlust vid avyttring av egendom endast beaktas om det rör sig om svenska förhållanden, men inte om det övertagande intressebolaget är utländskt. Sett ur företagets, koncernens, synvinkel är det ingen skillnad på de två transaktionerna, annat än skattekonsekvenserna. Vi har i vår reservation anvisat en lösning på problemet. Genom att införa en uppskjuten avdragsrätt för det överlåtande företaget skulle man kunna uppnå en likabehandling. En sådan uppskjuten avdragsrätt skulle kunna utnyttjas först när egendomen realiserats, och fram till dess aktiverar företaget förlusten i sin balansräkning. Skulle intressegemenskapen upphöra innan överlåtelsen sker, skulle avdragsrätten också inträda. Detta är en enkel och praktisk lösning. Den förorsakar inga kostnader för staten och den ligger i linje med ett allmänintresse att behandla helsvenska koncernföretag på samma sätt som koncerner med utländska intressebolag. Det vore intressant att höra hur utskottsmajoriteten argumenterar för att införa denna lagregel, trots att den så uppenbart diskriminerar expansiva företag. Fru talman! Ett annat lagförslag som skall behandlas är en utvidgning av den s.k. lex Asea. Det gäller kreditmarknadsbolag, och vi har inga invändningar mot det förslaget, men vi vill i detta sammanhang komplettera lagen med regler för andra bolag än just kreditmarknadsbolag. För att dessa skall få möjlighet till undantag från beskattningen vid omstruktureringar krävs för det första att moderbolaget är börsnoterat i Sverige, för det andra att samtliga aktier i dotterbolaget delas ut och för det tredje att den verksamhet som skall bedrivas i både moder och det tidigare dotterbolaget skall vara av betydande omfattning i förhållande till den verksamhet som tidigare bedrevs i det utdelande bolaget. För större koncerner kan det vara svårt att uppfylla detta kriterium, eftersom moderbolagets storlek kan vara hämmande för detta kriterium. Vi har därför föreslagit att en ny regel skall införas som alternativ till verksamhetsvillkoret. Den nya regeln skulle kunna utformas så att en börsnotering av det avknoppade bolaget skulle kunna ersätta verksamhetsvillkoret. Det ligger i nationens och därmed i allmännyttans intresse att underlätta och inte försvåra svenska företags anpassningar till förändringar i marknadsbilden. Genom att införa börsnotering som ett kriterium för en avknoppning skulle man uppnå stora fördelar utan att det skulle skapa några olägenheter. Min fråga till företrädaren för utskottsmajoriteten är därför: Varför kan inte socialdemokraterna och Centern acceptera en sådan här förändring? Den kan knappast ha några statsfinansiella eller fördelningspolitiska nackdelar. Fru talman! När det gäller den tredje frågan i det betänkande som vi nu behandlar intar utskottsmajoriteten en för mig totalt obegriplig inställning. Beskattningsreglerna för investmentbolag syftar till att skapa ett neutralt förhållande mellan direkt och indirekt ägande av aktier. När den senaste borgerliga regeringen slopade dubbelbeskattningen av aktieutdelningar infördes en särskild avskattningsregel för investmentbolag som byter inriktning. När nu den socialdemokratiska regeringen och riksdagsmajoriteten har återinfört dubbelbeskattningen borde naturligtvis också denna speciella avskattningsregel avskaffas. Om ett investmentbolag byter inriktning så kommer alla latenta aktievinster att beskattas senare hos både företaget och aktieägarna, och då behövs ju ingen avskattningsregel. Detta resonemang delar också regeringen i sin proposition. Men, fru talman, regeringen hävdar att det är fel att jämföra indirekt och direkt ägande av aktier hos fysiska personer - detta trots att det klart uttrycks i den aktuella lagstiftningen!

Så här står det i lagen om statlig inkomstskatt

Fru talman! Vi har nu i över sex timmar debatterat skattefrågor, och det gäller bara valda delar av svensk skattelagstiftning. Man kan fråga sig hur länge vi skulle få hålla på om vi skulle debattera hela skattelagstiftningen i ett sammanhang. I det här betänkandet föreslås bl.a. ett införande av ett totalt avdragsförbud vid överlåtelse av anläggningstillgångar från ett svenskt företag till ett företag med vilket man har intressegemenskap men som inte är skattskyldigt i Sverige. Vid överlåtelse mellan svenska företag inom samma intressegemenskap gäller också förbud för det överlåtande företaget att göra skatteavdrag för eventuell realisationsförlust. Men skillnaden är att det övertagande företaget övertar det överlåtande företagets rätt till värdeminskningsavdrag m.m. Regeringen anser att man inte kan tillämpa den kontinuitetsprincipen när det gäller utländska företag i motsvarande situation. Förslaget har aktualiserats bl.a. på grund av två utslag i Regeringsrätten där man har konstaterat att avdragsförbudet inte gäller om det övertagande företaget inte är skattskyldigt i Sverige. Det är naturligtvis inte bra om försäljningar med förlust till utländska intressebolag medför avdragsrätt medan detta inte är fallet för bolag i helsvenska koncerner. Men att införa ett totalförbud är inte lösningen. Då kommer man ju att diskriminera koncerner med verksamhet i skilda länder. Eftersom varken det överlåtande företaget eller det utländska intressebolaget får någon avdragsrätt kommer koncernens totala skatteförhållanden att bli sämre än vad som hade gällt om koncernen varit helsvensk. Regeringen anför i propositionen att Företagsskatteutredningen bör överväga att komma med förslag till en annan lösning än den som regeringen nu föreslår. Då anser vi att man gott kan vänta med att ändra bestämmelsen till dess att Företagsskatteutredningen kan lägga fram ett bättre förslag än regeringens. Ryckighet i lagstiftningen är aldrig bra. En majoritet av remissinstanserna är också kritiska till regeringens förslag. Många remissinstanser har ansett att man skulle kunna konstruera bestämmelser som innebär en uppskjuten avdragsrätt för det överlåtande företaget. En sådan uppskovsregel skulle kunna utformas så, att det överlåtande bolagets avdragsrätt kan utnyttjas först när egendomen avyttras och att det överlåtande företaget, i avvaktan på att detta sker, aktiverar förlusten. Avdragsrätten skulle också inträda i händelse av att intressegemenskapen skulle upphöra innan egendomen har sålts. Från Folkpartiets sida anser vi att det är mycket viktigt med stabila regler för företagandet. Därför vore det bättre att införa en uppskjuten avdragsrätt än att nu införa ett totalförbud. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande Vidare föreslås en justering av reglerna rörande internationella andelsbyten. Detta sammanhänger dock med om den skattskyldige framför önskemål om att få använda strukturregeln inom SIL i stället för lagen om inkomstbeskattning vid gränsöverskridande omstrukturering inom EU. Möjligheten att ge skattebefrielse finns också med i betänkandet, vilket tidigare har kunnat behandlas av regeringen. Men nu föreslås det i betänkandet att berörd myndighet, nämligen Riksskatteverket, skall pröva om dispens skall ges eller inte. De grundläggande förutsättningarna för befrielse skall regleras i lag. Betänkandet innehåller också ett fortsatt förbud mot avdrag för förluster som har uppkommit vid överlåtelse av egendom inom en intressegemenskap mellan företag. Men nu skall även företag som inte är skattskyldiga i Sverige omfattas av samma förbud. Även frågan om skatterättslig hemvist tas upp i betänkandet. Här slås det fast att om ett svenskt aktiebolag inte längre kan anses ha skatterättslig hemvist i Sverige, skall utdelningen behandlas som om den hade lämnats av en utländsk juridisk person. Fru talman! I betänkandet behandlas avkastningsregeln för investmentföretag. Avkastningsregeln bör enligt betänkandet i princip kvarstå oförändrad, så jag ägnar inte mer tid åt den frågan just nu. Sista punkten i betänkandet är lex Asea. För dem som inte vet vad lex Asea betyder kan jag tala om att det innebär att ett aktiebolag kan delas upp i mindre enheter utan omedelbara skattekonsekvenser. Här föreslås dock en ändring, nämligen att börsregistrerade kreditmarknadsbolag skall undantas från verksamhetsvillkoret om bolaget ingår i en koncern där ett bankaktiebolag ingår. Fru talman! Vad tycker då oppositionen om betänkandet? Ja, Carl Erik Hedlund från Moderaterna och Isa Halvarsson från Folkpartiet menar att avdragsförbudet innebär en diskriminering av koncerner som har verksamhet i flera länder och att det därför vore bättre med en uppskjuten avdragsrätt. I betänkandet föreslås att överlåtelser av anläggningstillgångar inom en koncern skall behandlas lika och att möjligheten till avdrag vid förlust när tillgången har lämnat koncernen är beroende av om reavinstbeskattning är förestående eller ej. Utifrån detta har jag svårt att se att någon diskriminering skulle kunna uppstå. Men från dessa partiers sida gör man påtryckningar: Förändra nu, bara det går vår väg! Men man vill inte invänta Företagsskatteutredningen. Ett undantag är Isa Halvarsson. Det var roligt att höra att hon har samma uppfattning som vi i frågan. Fru talman! Återigen visar det sig att Moderaterna vill driva på, t.o.m. så snabbt att man inte har tid att invänta ett nytt besked från en utredning. Måhända tycker Carl Erik Hedlund att det är tillräckligt med ett utlåtande från ett sådant särintresse som exempelvis Industriförbundet - ett utlåtande som i mångt och mycket och t.o.m. på vissa områden till punkt och pricka överensstämmer med vad oppositionen tycker och tänker i betänkandet. Detta är ganska talande. Vi socialdemokrater vill ge Företagsskatteutredningen en möjlighet att tränga in i problemet. Vi får avvakta och se om utredningen kommer fram till någon bättre lösning. De borgerliga oppositionspartierna anser att det räcker med en skrivelse från vissa särintressen till utskottet. Stilen hos de borgerliga partierna är lika arrogant nu som när de styrde landet under förra mandatperioden - ingen kontroll och ingen tid för att vänta och se. Då var ledstjärnan stabilitet och långsiktighet. Många skribenter, professorer och andra förundrades just över bristen på stabilitet och långsiktighet under den perioden. Fru talman! Förra mandatperioden bestod mestadels av en stressad, ja, t.o.m. framjagad, ideologisk politik i form av en rad utskottsinitiativ. Bristen på stabilitet och långsiktighet framtvingade århundradets företagsslakt. 45 000 företag drevs till nedläggning av en regering som inte tog sig tid att stanna upp ett tag för att kanske just invänta en utredning eller något annat och vettigare än de särintressen som även då styrde de borgerliga partiernas åsikter. Det resulterade i en skattepolitik som var så ryckig att företagen kreverade under trycket av den. Så var det då. Men så är det inte nu, tack vare den arbetsfördelning som nu råder i Sveriges riksdag. Fru talman! På frågan om lex Asea ger jag Carl Erik Hedlund samma svar: Låt oss anta förslagen i det framlagda betänkandet och sedan återkomma på de punkter där Företagsskatteutredningen finner andra lösningar vad gäller omstruktureringsfrågorna. Det är så vi skall jobba. Låt oss inte bara driva på utan, som brukligt, invänta utredningarnas ståndpunkter. Fru talman! När det avslutningsvis gäller investmentföretagen anser vi förvisso att avskattningsregeln inte behövs för att upprätthålla neutralitet. Men den fyller en viktig funktion när det gäller likabehandling av företags aktieinnehav. Om avskattningsregeln slopas, får företag som under en period har kunnat använda sig av reglerna för investmentföretag en fördel gentemot andra företag som innehar aktier. Här gör vi samma bedömning som regeringen, nämligen att avskattningsregeln bör bibehållas. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Jag vill bara säga till Lars U Granberg att hans anförande om stabilitet i skattepolitik är frapperande. Kammaren kan väl knappast uppfatta den rådande skattepolitiken som långsiktig, stabil och väl genomtänkt. Vi upplever mer än någonsin att det råder en ad hoc-politik med många återställare. Detta tror jag inte att Lars U Granberg förändrar genom att höja rösten i kammaren.

Fru talman! I snart två år har vi varit medlemmar i den europeiska unionen. Den utvärdering som förutsattes när vi hösten 1994 beslutade om arbetsformerna för EU-arbetet här i riksdagen har genomförts. Utskotten och EU-nämnden har tillfrågats och lämnat svar. Det är dessa svar, och ett omfattande arbete inom konstitutionsutskottet, som ligger till grund för det betänkande vi nu skall fatta beslut om. Fru talman! Vårt inträde i den europeiska unionen var ett stort steg att ta. Det förändrade dramatiskt det traditionella sättet att fatta beslut i vårt land. Vi fick möjlighet till inflytande över utvecklingen i Europa mot att delar av de beslut som fattats här i riksdagen flyttades till EU:s institutioner, särskilt ministerrådet. Vårt medlemskap skall användas till att utveckla hela Europa, och vårt inflytande skall användas till att främja de svenska intressena. Vi måste använda medlemskapet och agera så att svenska intressen får så stort genomslag som möjligt. Svenska folket och dess valda ombud måste också kunna följa EU-arbetet och ha inflytande över det. Vi måste skapa sådana arbetsformer att det blir en realitet. Men dessa båda målsättningar, att ha största möjliga inflytande i EU och att riksdagen och det svenska folket skall ha ett avgörande inflytande över Sveriges regering, kan faktiskt ibland stå i motsats till varandra. För att få ut största möjliga resultat i den förhandlingsdemokrati som EU ju är, måste regeringen ha möjlighet att kompromissa. Det gör att regeringen inte i alla frågor kan gå till förhandlingarna med bundna mandat. När vi lägger upp arbetsformerna här i riksdagen måste vi alltså ha sådana rutiner som ger Sverige som nation bästa utdelning. Vi bör ha arbetsformer som så långt som möjligt ansluter till det som är det bästa i den svenska traditionen när vi bereder ärenden och fattar beslut, samtidigt som vi måste anpassa oss så att vi får största möjliga inflytande inom EU. De förslag som konstitutionsutskottet nu har enats om syftar till att följa upp båda dessa målsättningar. Utgångspunkten för vårt förslag är att riksdagen skall ha tillgång till så fullödig information som möjligt om vad som är på gång i EU, så att vi på ett tidigt stadium kan få inflytande på regeringens agerande. Det gäller särskilt de lagstiftningsfrågor som tidigare behandlades här i riksdagen men som nu har överlåtits till den europeiska unionen. För riksdagen är inte något självändamål. Vi är svenska folkets valda ombud. Det betyder att ledamöterna har ett stort ansvar för att EU-frågorna på ett tidigt stadium i beslutsprocessen förs ut till granskning och debatt bland folk och i medierna. Vi vill med våra förslag medverka till att det ges en större möjlighet till det. Det är för tyst kring EU-frågorna. EU-nämnden skapades för att vara ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen före ministerrådsmötena. Ministerrådet är ju beslutande, och det betyder att frågorna kommer till ministerrådet mycket sent i beredningsprocessen. Vi stryker i betänkandet under att EU-nämnden har denna begränsade roll i ett sent skede och erinrar om att det också var den ursprungliga tanken med inrättandet av EU-nämnden. EU-nämnden själv har i sitt yttrande påpekat att utskotten har och skall ha en betydelsefull roll i ett tidigt skede. För att ytterligare betona utskottens roll föreslår vi att riksdagsordningen får en bestämmelse om att utskotten skall följa arbetet inom EU på sina respektive ämnesområden. För att utskotten skall kunna spela en viktig roll i det beredande arbetet ställs stora krav på informationen om EU-frågorna. Därför stramas kraven upp när det gäller regeringens information till riksdagen. Det ställs ytterligare krav på kvaliteten på regeringens information, och vi föreslår en ny regel i riksdagsordningen, som förtydligar och stramar upp regeringens informationsskyldighet. Den nya regeln säger att regeringen skall lämna sin syn på EU-förslag som av regeringen bedöms vara betydelsefulla. Det betyder att regeringens s.k. fakta PM måste stramas upp och innehålla ordentlig information om viktiga förslag i t.ex. vit och grönböckerna och om viktiga punkter i kommissionens förslag. Regeringen skall också tidigare än i dag redovisa sin ståndpunkt, vad den tycker om de olika förslagen. Vi föreslår också att fakta-PM:en skall få en mer officiell status än i dag. De bör inordnas i det offentliga trycket i en särskild serie. De bör tryckas och delas till samtliga ledamöter, precis som propositionerna delas till oss. Dessutom bör det finnas en möjlighet för allmänheten att på ett lätt sätt få tillgång till fakta PM:en, precis som när det gäller annat offentligt tryck. Mycket av arbetet i EU utförs i de olika expertkommittéerna och i ministerrådets arbetsgrupper. I arbetsgrupperna är det ofta tjänstemän från myndigheter och departement som förhandlar. Där kan viktiga avgöranden som kommer att kunna påverka ministerrådets beslut komma till stånd. Det är naturligtvis viktigt att regeringen styr de svenska ledamöterna i arbetsgrupperna, men regeringen bör också via fakta PM informera riksdagen om nya viktiga positioner eller ändrade positioner som intas i ministerrådets arbetsgrupper. Rent allmänt kan sägas att vi har en tradition av att vara en förhandlingsdemokrati, och många viktiga saker händer informellt. Det är viktigt att vara informerad också om det här informella arbetet, om man skall kunna påverka i god tid. Svenska intresseorganisationer - lobbyister, som de ibland kallas - som är på plats i Bryssel vet faktiskt ofta mer än både regering och riksdag om vad som är på gång. Jag tycker att vi i vårt arbete i konstitutionsutskottet har misslyckats med att komma med något riktigt bra förslag om hur riksdagen skall kunna tränga in innanför murarna på det här informella förhandlingssystemet, dvs. om hur riksdagen skall kunna skaffa sig information om vad som är på gång vid sidan om den information som regeringen lämnar. Vi pekar på att ledamöterna skall fortsätta att besöka EU:s institutioner och att också utskottskansliernas och partikansliernas tjänstemän löpande bör kunna upprätthålla kontakten. Vi föreslår att förvaltningskontoret får i uppdrag att komma med förslag om hur direktkontakter mellan riksdagen och EU:s institutioner kan vidareutvecklas. Vi har avvisat att riksdagen liksom Finland och Danmark skulle ha en tjänsteman placerad i EU parlamentet och därifrån rapportera hem till Sveriges riksdag. Vi tror inte att riksdagen kommer att vara särskilt betjänt av en sådan konstruktion. Däremot bör enligt vår uppfattning förvaltningskontoret gå igenom hur tidningen Från Riksdag & Departement skulle kunna användas för att också rappportera om EU-frågor. Det finns i den här frågan en reservation från Miljöpartiet, vilken jag tycker i stort överensstämmer med utskottets uppfattning. Något populistiskt vill dock miljöpartisterna begränsa resandet till EU:s institutioner. Jag anser att det som framförs i reservationen om ny teknik inte kan ersätta de personliga kontakterna. Det finns många olika sätt för riksdagen och utskotten att meddela regeringen sin uppfattning. Det sker i dag informellt under utskottsmöten tillsammans med ministern eller med någon departementstjänsteman närvarande. Utskottet kan också uppdra åt utskottskansliet att informellt meddela utskottets uppfattning till departementet. Det här informella samrådet är inte bra. Det sker helt utan insyn, och ingen kan i efterhand kontrollera vad som har sagts. Utskotten kan naturligtvis producera ett betänkande och föreslå att riksdagen skall ge regeringen till känna vad som bör göras. I särskilt viktiga frågor kan den här formen naturligtvis användas, men i mindre viktiga frågor är det en omständlig och inte särskilt väl lämpad väg. Vi har i konstitutionsutskottet diskuterat att skapa ytterligare vägar för utskotten att mer formellt ge sin uppfattning till känna, t.ex. genom att få möjlighet att avfatta en skrivelse till regeringen. Vi har dock avstått från att föra fram det här förslaget till beslut, eftersom vi inte har kunnat nå enighet. Vi har dock bestämt oss för att arbeta vidare med de här frågorna. Det informella samråd som utskotten nu har med regeringen behöver fastare former för att fungera på ett bra och öppet sätt i framtiden. Enligt EU-nämndens uppfattning har samrådet med regeringen i stort fungerat väl. Vi sluter upp bakom EU-nämnden och ger bl.a. regeringen till känna att t.ex. statsråden bör närvara vid EU-nämndens sammanträden. Utskottet föreslår också att de stenografiska uppteckningarna skall behållas. Det är viktigt att EU nämndens råd, som i realiteten lämnas å riksdagens vägnar i frågor som tidigare var lagstiftningsfrågor här i riksdagen, går att följa. Det måste i efterhand gå att kontrollera hur regeringen t.ex. följer EU Moderaterna vidhåller sin uppfattning från tidigare och vill avskaffa de stenografiska uppteckningarna. Utskottet delar inte den uppfattningen. Det är naturligtvis inte bra om det i efterhand skulle råda oklarhet om vad som egentligen har hänt när Sveriges positioner förbereds och läggs fast. Det är naturligtvis viktigt att nämndens råd är tydliga och att opinionsläget i nämnden klargörs. Det i sin tur kräver att regeringen är tydlig i sin information om sitt ställningstagande till EU-ärendena. Vi pekar i betänkandet på att ingenting hindrar nämnden från att avge ett skriftligt uttalande om sitt ställningstagande. Det kan innehålla en ren tillstyrkan eller avstyrkan till regeringens förslag till position. Det kan också innehålla tillägg eller förändringar av positionen. Föreligger det flera meningar om vad nämnden bör uttala får ordföranden avgöra vilken mening som har de flestas stöd. Det här förtydligandet som konstitutionsutskottet gör av nämndens möjlighet att redovisa sitt ställningstagande borde kunna tillfredsställa dem som i reservation 2 anser följande: "Samverkansförfarandet bör leda fram till ett besked om förhandlingsuppläggningen som regeringen kan utgå från i förhandlingarna i ministerrådet." Jag anser att reservanterna är tillgodosedda och att reservation 2 av Vänsterpartiet och Miljöpartiet egentligen är onödig. Fru talman! Det här betänkandet fokuserar på hur riksdagens ledamöter, Sveriges valda ombud, på ett bättre sätt skall kunna påverka EU-frågorna. Men ytterst handlar det om hur det svenska folket skall kunna få mer information och också kunna påverka de frågor som avgörs i den europeiska unionen. Vi tror att de förslag som KU nu lägger fram kommer att medverka till det. Men utvecklingen av våra arbetsformer när det gäller EU-frågorna är fortfarande inne i en utvecklingsprocess som ännu inte är färdig. Utskottet kommer därför som jag har redovisat tidigare att arbeta vidare med de här frågorna. Det är ett viktigt inslag i hur vi skall kunna förbättra vår demokrati. Många varnar för hur EU-frågornas anonymitet kan skada vår representativa demokrati. Vi måste ta varningarna på allvar. Gamla traditioner och prestige får inte hindra en effektivisering av vårt arbete. Till sist, fru talman, vill jag för ovanlighetens skull tacka ledamöterna i konstitutionsutskottet för det mycket konstruktiva arbete som har nedlagts av, skulle jag vilja säga, samtliga ledamöter och som också har lett till att vi till sist faktiskt har fått fram ett ganska enigt betänkande. Med det yrkar jag bifall till betänkandet utom i moment 12, där jag yrkar bifall till reservation nr 5.

Fru talman! För visso var beslutet om inträde i den europeiska unionen ett viktigt beslut, kanske det viktigaste politiska beslutet under det här århundradet i det här landet. Det har fört med sig konsekvenser för hela vår vardagstillvaro, och det kommer naturligtvis att bli än mer märkbart i framtiden. Som Birgit Friggebo påtalade har det också fört med sig konsekvenser när det gäller riksdagens beslutsområden. I vissa fall har ministerrådet kommit in i riksdagens ställe, i andra fall kan själva beslutsgången vara väl så snårig. Konstitutionsutskottet har nu efter ett utomordentligt omfattande arbete kunnat lägga fram det här betänkandet, baserat på yttranden från samtliga utskott liksom på hearings - kanske skall vi använda en försvenskning och säga "höringar" i fortsättningen. Efter att grundligt ha ventilerat frågan har man alltså kunnat lägga fram en rad olika förslag. Det hindrar nu inte, vilket är helt naturligt, att det efter den här inkörsperioden också har funnits kritik mot det sätt på vilket vi har hanterat EU-frågorna i riksdagen. Det har riktats kritik mot EU-nämnden för att den inte skulle ha funnit sina arbetsformer i alla hänseenden. Det har ävenledes riktats kritik mot regeringen. Det har sagts, inte utan skäl, att den information som kommer fram i EU-frågorna många gånger är ytterst svåröverskådlig. Det har också ställts ytterligare krav på regeringen i de här sammanhangen. Det krävs att regeringen skall göra mera för att informera och samråda. Just dessa faktapromemorior, som också Birgit Friggebo erinrade om, som skall gå ut till samtliga riksdagsledamöter och även göras tillgängliga för allmänheten bör kunna utgöra något av ett bidrag till att öka informationen och upplysningen i frågorna. En annan fråga är naturligtvis vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Det är väl någonting som inte alldeles klart framgår i materialet från regeringen. För att få en bättre framförhållning har det också sagts att regeringen bör underrätta riksdagen om sin inställning till kommissionens olika förslag. Genomgående efterlyses en större öppenhet. Det kommer delvis att få sitt svar i de faktapromemorior som skall spridas. Men det krävs kanske också just öppenhet, och det ges därför möjlighet för EU nämnden att ha öppna sammanträden fortsättningsvis, även om utskottet understryker att man bör vara restriktiv med de öppna sammanträdena. Det finns områden - valutapolitik, finanspolitik etc. - som kanske inte direkt lämpar sig för största möjliga öppenhet. I stället bör man öka möjligheten att sekretessbelägga en del av vad som kommer fram i de här sammanhangen. Det är också klokt, tror jag, när man för samman vad som sägs i riksdagsordningen om EU-samarbetet och om uppläggningen av arbetet i ett eget kapitel. Det är säkert också klokt när man i konstitutionsutskottet inte vill gå så långt som till att grundlagsfästa och i regeringsformen skriva in kraven för regeringen att informera i de här olika sammanhangen. När det gäller EU-nämndens arbete finns det emellertid en punkt där vi moderater som sagt vidhåller vår kritik. Vi är kritiska mot de stenografiska uppteckningar som görs under sammanträdena. Precis det som vi varnade för har nämligen inträffat. Den förtroliga anda i vilken samrådet med regeringsledamöterna skall ske kanske inte alltid infinner sig när man vet att vartenda ord som sägs nedtecknas exakt. Vi menar att man bör ta fasta på detta och i stället se till att uppteckningar görs på samma sätt som när det gäller andra utskott. Det borde vara till fyllest. I varje fall torde den ökade förtroligheten kanske vara mera värd än tillgången till exakt ordval i varje sammanhang. Det är för visso viktigt att EU-informationen kommer ut och blir känd. Det är också viktigt att det ges ett ordentligt faktaunderlag för de beslut som skall fattas. Kanske vore det allra bästa - det är mycket möjligt att det sker - om EU-nämnden på sikt försvann och fackutskottet i stället direkt kopplades in på de olika frågorna. Jag håller inte för otroligt att detta kommer att bli verklighet en dag när man har gått vidare, men tiden torde väl ännu inte vara mogen för ett sådant steg. Under alla omständigheter är det viktigt att allmänheten får tillgång till information. En ordentlig information skulle kunna bryta den negativa inställning till EU som tyvärr har kommit fram på sina ställen. Därmed skulle man också kunna få bort det isolationistiska och chauvinistiska inflytande som ibland breder ut sig på sina håll. Fru talman! Med detta ber jag att får yrka bifall till den moderata reservationen nr 3 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! EU-medlemskapet innebar och innebär en förändrad roll för Sveriges riksdag. Riksdagen är inte längre ensam lagstiftare och framför allt inte ens den högsta lagstiftaren. EU-rätten tar över och står över den nationella rätten. Därigenom har också riksdagen egentligen upphört att vara folkets främsta företrädare, som det står i regeringsformen. Om ett svenskt riksdagsbeslut skulle strida mot en EU-regel, är det EU:s regler som gäller också här i landet. Regeringen har också via EU-inträdet fått lagstiftande makt. Regeringen ingår ju i EU:s ministerråd som bl.a. fattar beslut som har direkt lagverkan i vårt land. Det är alltså så att EU-systemet som sådant bryter mot den parlamentariska tradition vi byggt upp. EU systemet brister i demokrati.

Det har ju funnits en gammal uppdelning att regeringen sköter landets utrikespolitik. Därför har man haft en tendens att tycka att det också är regeringen som skall sköta EU-politiken. Men detta gäller ju inte inför EU. Det EU i första hand behandlar är inte utrikespolitik, även om det som där avhandlas sker i förbindelse, i samarbete eller i konflikt med företrädare för andra länder, utan det är i första hand lagstiftningsåtgärder som har betydelse för förhållandena i vårt eget land. Därför är det nödvändigt att riksdagen tar på sig rätten att vara med på ett så tidigt stadium som möjligt i arbetet med EU-frågorna. Riksdagen måste ta sig rätten att kunna vara med och påverka Sveriges positioner så tidigt som möjligt. Riksdagen måste få en så utvecklad möjlighet som möjligt att styra de svenska tjänstemän som skall vara där nere och sköta förhandlingar för vår räkning, vara med och samråda med regeringen och vara med och kontrollera regeringen och dess ställningstaganden under hela processen i arbetet med EU-frågorna. Man kan uttrycka saken så att vi måste försöka minimera det demokratiska underskott som EU-systemet skapar och som alla egentligen erkänner att EU har. KU:s betänkande nr 2 som vi diskuterar i dag måste ses som ett betydande framsteg i detta sammanhang. Jag tycker att vi har lyckats i flera avseenden. Birgit Friggebo har redogjort för de flesta av dem i sitt inledande anförande, och jag behöver inte upprepa dem här. Vi har lyckats åstadkomma en uppskärpning av riksdagens arbete med EU-frågorna, men också ökade skyldigheter för regeringen i dess uppträdande visavi riksdagen i dessa frågor. Det är givetvis inte så att vi därmed har funnit de ideala formerna. Arbetet för att utveckla riksdagens inflytande måste fortgå. Det är bara på ett par punkter där jag menar att det har funnits anledning till reservation mot utskottets betänkande. Den första gäller att EU-nämnden bör kunna ge mera bindande riktlinjer för regeringen. Jag kan dela utskottsordförandens uppfattning att utskottets skrivningar här är ett steg i den riktning som vi i Vänsterpartiet länge har förordat, men de är fortfarande litet för öppna för att vara helt tillfredsställande. De kan, om EU-nämnden så vill, egentligen vara helt otillräckliga, eftersom detta bara öppnar en möjlighet för EU-nämnden att skriftligen nedteckna sina beslut och uppfattningar. Enligt min mening är EU-nämnden i dag fortfarande i alldeles för liten grad ett organ för egentligt samråd mellan riksdag och regering och i allt för hög grad ett informations eller frågeorgan.

Nu är det ofta precis tvärtom i EU nämnden. Det är riksdagens partier som försöker fråga regeringens representanter om detaljerna i deras position. Ett samråd borde ju i alla fall vara mer av ett växelspel. För nyansens skull skall jag säga att det ibland förekommer i en mer ideal form. Men det vanliga är faktiskt att EU-nämndens ledamöter är frågande och regeringen talar om ungefär hur den kommer att göra, möts av en invändning och sedan vet ingen riktigt hur regeringen ändå avser att göra. Speciellt otillfredsställande blir detta när det inte är en minister som är närvarande utan någon annan företrädare för regeringen som i sin tur meddelar att han tänker meddela ministern vad som har diskuterats i EU-nämnden, och sedan får man se vad ministern tänker göra. Då är det ett ganska löst samråd. Det lever inte upp till de krav man kan ställa på ett samråd. Det krävs alltså en skärpning. De möjligheter till skriftliga beslut som majoriteten i KU vill införa gör att vi kommer en bit på vägen. Men i reservationen har vi ändå velat ge EU-nämnden en skyldighet att mera regelmässigt ta ställning. Jag tror att detta skulle skärpa karaktären av samråd, öka riksdagens inflytande och i en del fall öka kvaliteten på det material som regeringen presenterar inför nämnden. Dessutom borde EU-nämnden också kunna ges den rätt som motsvarande organ har i andra länder att initiera debatter i kammaren kring ärenden av större vikt. Det är beklagligt att majoriteten inte har velat ge EU-nämnden samma möjligheter som motsvarande organ har i andra länder. Frånsett dessa båda särståndpunkter, där jag tillsammans med andra anmält reservation, tycker jag ändå att betänkandet är ett steg framåt när det gäller att utveckla riksdagens arbete med och inflytande i EU-frågorna. Det upphäver naturligtvis inte den urvattning av demokratin som EU-systemet innebär - det är ju över huvud taget inte möjligt för ett enskilt parlament att göra det - men det drar åt rätt håll. Praktiken får sedan utvisa om detta leder till den skärpning som vi i Vänsterpartiet eftersträvar eller om man behöver göra en ny utvärdering och ta förnyade initiativ för att stärka riksdagens roll och därmed försvara demokratin.

Fru talman! Sverige har varit med i den europeiska unionen i snart två år nu. Det går att göra en första utvärdering av vad det har haft för effekter för Sverige - inte på alla områden, men åtminstone i mer generella termer. Det huvudintryck man får av denna period av svenskt medlemskap i den europeiska unionen är att det har inneburit en betydande knäck för det svenska folkstyret. Det är ingen överdrift att säga att detta är det största bakslaget för demokratin i Sverige, och även i flera andra länder, i modern historia. Huvuddelen av lagstiftningen sker t.ex. inte längre i Sverige. De folkvalda deltar inte ens längre i lagstiftningsprocessen. I bästa fall får ett litet fåtal av riksdagens ledamöter information om vad det skall beslutas om ett par dagar innan beslut fattas, och ofta får de reda på det i efterhand. Besluten fattas av ministrar, utan någon offentlig debatt och utan ordentlig insyn. Riksdagen har i skrämmande stor utsträckning blivit inte en kuliss, utan snarare en föredetting som inte längre har någon betydelse åtminstone inom det här området.

Detta grundläggande demokratiska dilemma går inte att lösa så länge Sverige är med i den europeiska unionen. Det är saker som ingår i den organisatoriska strukturen. Därför kommer det variga och öppna sår som demokratifrågorna är i samband med den europeiska unionen att bestå till dess att Sverige går ur unionen. Målet för ett sådant här betänkande som konstitutionsutskottet har arbetat med är därför inte att lösa demokratiproblemen, utan att minimera skadorna och åtminstone försöka få det öppna såret att sluta växa. Men man skall samtidigt vägra släppa den mer långsiktiga ambitionen om att på sikt ändå uppnå ett mer reellt fungerande folkstyre. Man kan fråga sig varför det har varit så trögt att komma fram till en fungerande demokratisk process. Det finns ju ändå hyggliga möjligheter att skapa en slags anständighet i själva beslutsprocessen. Jag vet inte varför det är så här, men jag tror att det till stor del beror på ja-partierna, som har kämpat för ett svenskt medlemskap. De har varit blinda för processen som sådan. De har inte velat ta till sig och faktiskt se de stora brister som har funnits i den demokratiska beslutsprocessen. Jag skall nämna några exempel som jag menar visar att EU-nämnden inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Ett sådant exempel är det som Kenneth Kvist var inne på - det har blivit information i stället för samråd. När ministrarna kommer till EU-nämnden har de ett ganska magert material med sig. De berättar i korta och allmänna termer vad det hela handlar om, ledamöterna i EU-nämnden lägger fram sina synpunkter och ställer frågor om hur ministern tycker i den ena eller den andra frågan. Sedan är det oftast färdigt i och med detta. De underlag som kommer från kommissionen, från ordförandelandet och från den svenska regeringen är ofta skandalöst dåliga. Om man skulle ha denna typ av underlag för beslutsfattandet i riksdagen skulle det absolut underkännas av alla ledamöter direkt. Riksdagen har inte i något ärende som jag känner haft ett så dåligt material som EU-nämnden ständigt har. Detta beror inte bara på den svenska regeringen. Det beror till stor del på att frågor kommer upp väldigt sent från ordförandelandet, det finns dåliga underlag därifrån osv. Men det beror också ofta på den svenska regeringen. Ibland beror det på en okunskap från statsråden, verkar det som. De har inte riktig kännedom om hur t.ex. offentlighetslagstiftningen fungerar. De har faktiskt krav på sig att tala om hur situationen är, och de kan också göra det i denna samrådssituation med riksdagen. Man har också ofta en känsla av att ministrarna fungerar litet grand som hönsmammor. De vill hålla informationen för sig själva, och inte släppa den ifrån sig allt för mycket. Då öppnar de ju sig för kritik, och det blir lättare för riksdagsledamöterna att se och styra. Det här är en väldigt negativ sida, tycker jag. Riksdagen har ett svagt regelsystem som ligger till grund för denna process. Det är knappast formaliserat i någon utsträckning, och det är alltså inte konstigt att det hela fungerar på ett dåligt sätt. En ytterligare sak som gör att det inte fungerar är att många frågor avgörs på tjänstemannanivå i EU sammanhang. Det gäller även frågor som man ibland kan bedöma vara av större vikt. Dessa frågor kommer då inte upp till EU-nämnden som formella frågor. Efter ett väldigt långdraget arbete i konstitutionsutskottet reagerar nu äntligen utskottet i frågan. I betänkandet tar utskottet ställning, och gör det med en positiv vilja. Majoriteten i KU har äntligen börjat visa en insikt om problemen inom de demokratiska frågorna. Jag vill ge ett särskilt erkännande till Birgit Friggebo och Folkpartiet. Jag tycker att Folkpartiet börjar ändra attityd och visa på en litet mer kritisk inställning - åtminstone när det gäller själva beslutsprocessen men kanske inte när det gäller sakfrågorna inom EU. Där ser vi ännu tiden an, innan den kritiska glöden inom Folkpartiet kanske skall kunna vakna till liv. En sak som är bra i betänkandet är att vi ha slagit tillbaka de krav som har funnits på att avskaffa de stenograferade protokollen. Socialdemokraterna har också stött den linjen, vilket är bra. Det är bara Moderaterna som har stått ensamma kvar på barrikaderna för att öka hemlighållandet och hemligstämplarna i beslutsprocessen. Det är inte så hjältemodigt tycker jag, men det visar ändå på något slags ryggrad att man vågar stå för det ända fram i plenum. Det är viktigt att underlagen, faktapromemoriorna, från regeringen formaliseras i något större utsträckning. De kommer att bli bättre om man följer upp detta på ett bra sätt. Birgit Friggebo tog upp en reservation från Miljöpartiet som handlade om resorna. Hon tyckte att vi var populister som inte ansåg att man skulle få resa i framtiden. Så är det naturligtvis inte. Vi reser ganska mycket i dag, och det är nog bra att göra det om vi skall vara medlemmar i den europeiska unionen. Men att som KU:s majoritet uppmana till ännu mer resande är mer av populism, att försöka göra sig populär bland tjänstemän och riksdagsledamöter. Men bland folket är det nog inte särskilt populistiskt, det kan jag hålla med om. Det finns angelägnare saker att lägga pengarna på, när det både finns datorer och telefoner att använda i stället. Det finns en huvudfråga där jag är besviken. Vi borde ha gått över till ett system där vi i stället lämnar EU-frågorna till utskotten. EU-nämnden är inte en bra institution. Vi får inte ut någon offentlig debatt, och det är ett litet fåtal som får informationen. Detta är riktigt allvarligt. Därför har Miljöpartiet en ganska omfattande reservation, som vi tyvärr är ensamma om. Vi vill anskaffa EU-nämnden i allt väsentligt, och kanske bara ha kvar den när det gäller IGC, övergripande regeringskonferenser. Vi vill också - och det är viktigt - lyfta fler frågor till beslut och framför allt debatter i kammaren. Utskotten kan t.ex. sluta ett betänkande med en resolution, som då överlämnas till regeringen. Den s.k. Birgerssonska utredningen, demokratiutredningen, som lade fram sitt betänkande för bara några veckor sedan, har tagit Miljöpartiets idé som sin egen. Man skriver bl.a. så här: Fler riksdagsledamöter bör engageras i de unionspolitiska frågorna. Därför bör regeringens information och förankring inför ministerrådsmötena ske hos respektive fackutskott. Därigenom utnyttjas hela den stora kompetens som finns hos riksdagens ledamöter och utskottet, ett eget intresse av att i god tid sätta sig in i de förslag som är på väg att ta form på unionsnivå. De kan t.ex. föra diskussioner utifrån vitböcker, grönböcker och förslag som kommissionen presenterar. Detta innbär också att riksdagens EU-nämnd blir obehövlig och kan avskaffas. Jag måste ställa en fråga till er andra i debatten som jag skulle vilja ha ett riktigt rejält och rakt svar på. Är det så att ni tycker att Demokratiutvecklingskommittén har missförstått demokratifrågan? Eller finns det andra skäl bakom att ni inte alls har lyssnat på den här utredningen? Jag vill till sist yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 5. I övrigt stöder jag betänkandet, som inte enbart är dåligt utan har många goda sidor. Men man borde varit litet tuffare och vågat gå ett steg längre och på så sätt fått ut EU-frågorna till en större offentlighet i Sverige och också engagerat hela riksdagen och partierna på ett helt annat sätt än i dag. Det finns också ett annat problem som jag måste ta upp. Vi hade ett förslag ifrån KU om att ge riksdagens utskott möjlighet att yttra sig i uttalanden direkt till regeringen. Det förslaget var ett positivt steg i rätt riktning, kanske viktigare än några av de andra som vi fick igenom. Men det försvann tyvärr i hanteringen här på slutet. Vi får se om det kan återuppväckas någon gång senare, men det går nog inte nu på ett tag.
Fru talman! Peter Eriksson tar upp mycket av demokratifrågorna när det gäller EU. Om man anser att det är valda ombud som skall fatta alla beslut finns det en väg att gå, nämligen att ge Europaparlamentet större makt i EU-frågorna. Vi i Folkpartiet tycker att man skall gå åt det hållet, medan Miljöpartiet är emot det. Det handlar om regeringar som hämtar kraft i sina respektive parlament på hemmaplan och nu kan sitta vid samma bord och diskutera och fatta beslut om för Europas folk viktiga frågor. Det är ett fantastiskt framsteg. Men det är viktigt att regeringarna har förankring bakåt. Det är hela syftet med hela detta arbete och med de beslut som vi kommer att fatta i dag. Det är klart att man kan återföra arbetet så att allt utrikessamarbete blir mellanstatligt och handlar om konventionsskrivande. När det gäller andra och tredje pelaren har ju riksdagen fått mycket mer att säga till om än vad man hade tidigare. De nationella konventionerna har aldrig behandlats annat än i slutskedet när de skall antas. Så i den meningen har riksdagen fått mer att säga till om än tidigare. Peter Eriksson hade mycket kritiskt att säga om EU-nämnden. Min information från EU-nämnden är att informationen från regeringen har blivit bättre och tydligare i lagstiftningsfrågor, första pelaren. Säkert kan ännu mer åstadkommas. Men det viktiga i det här betänkandet är inte EU nämnden och förändringar av det arbetet utan att man fokuserar på utskotten i ett mycket tidigare skede. Då minskar naturligtvis också belastningen i EU nämnden på sluttampen.
Fru talman! Jag tror att man gör ett grovt misstag om man tror att man blir av med de demokratiska problemen i EU genom att överlämna mycket mer makt till Europaparlamentet. Jag anser att den som studerar det här problemet mycket noga måste komma till slutsatsen att det är de nationella parlamenten som bär upp demokratin i Europa, trots EU:s existens. Om man skall stärka demokratin inom Västeuropa måste man stärka parlamentens ställning. Det gör vi litet grand i det här betänkandet - det håller jag med om. Men vi kunde ha tagit ännu några steg för att göra det. Framför allt - och det tror jag att Birgit och jag kan enas om - kunde vi ha tagit ytterligare steg för att få en offentlig debatt också här i riksdagen. Det vore rimligt att ha EU-debatter 30-40 gånger om året i riksdagen, när vi nu har så många lagstiftningsprocesser och andra beslut som fattas på EU-nivå. Det är inte alls orimligt, och det har man inom flera andra parlament. Birgit sade att vi borde tycka att det mellanstatliga arbetet har blivit mycket bättre. Men innan vi var med i EU var vi ju inte med i det mellanstatliga samarbetet. Då gällde det oftast suveränt nationella frågor. Så man kan knappast säga att det har skett en förbättring på det området.

Fru talman! Förslagen i detta KU-betänkande syftar till, som flera debattörer före mig har sagt i den här debatten, att öka riksdagens inflytande över de ståndpunkter som Sverige skall inta i förhandlingar och vid beslutsfattandet inom EU. Det svenska medlemskapet i EU medförde - som också någon har erinrat om, jag tror att det var Kenneth Kvist - att viss normgivningsmakt därmed överlämnades till de s.k. europeiska gemenskaperna. Dessutom är det regeringen som företräder Sverige i ministerrådet, som är EG:s främste lagstiftare. Detta innebär sammantaget, enligt konstitutionsutskottets uppfattning, att riksdagen spelar en alldeles för undanskymd roll när det gäller Sveriges positionering i och beredning av EU-frågorna. Detta tycker vi är djupt otillfredsställande. Utskottet skriver i början på betänkandet ett centralt stycke som jag ber att få citera. Utskottet säger: "I enlighet med principerna för det svenska statsskicket bör riksdagen utöva ett aktivt och reellt inflytande som gör det möjligt att på förhand påverka de ståndpunkter som Sverige skall inta inför förhandlingar och beslutsfattande inom EU. Utskottet vill betona att samverkan mellan riksdag och regering bör ske under sådana former att svenska intressen tillgodoses på bästa sätt. Riksdagens arbete bör, enligt utskottet, koncentreras på de frågor som före medlemskapet avgjordes av riksdagen." Fru talman! För att åstadkomma detta föreslår utskottet en lång rad åtgärder, som utskottets fru ordförande har redogjort för, och som talarna i övrigt före mig också har diskuterat. Men jag skall bara beröra några. Den viktigaste förutsättningen för att riksdagen skall kunna utöva ett aktivt och tidigt inflytande är att få en tidig och bra information från regeringen. Här anser utskottet, och flera har sagt det före mig, att det finns möjligheter för regeringen att förbättra kvaliteten på informationen, att strukturera den bättre och att göra den mer problemorienterad samt att den också skall innehålla regeringens ståndpunkt i den aktuella frågan. Fakta-PM har nämnts. De skall tillställas riksdagen i viktiga frågor. Det är också en skyldighet som utskottet lägger på regeringen. Ett annat instrument som livligt har debatterats under denna knappa timme detta ärende har varit uppe på dagordningen är EU-nämnden. Konstitutionsutskottet stöder EU-nämndens krav: hellre kvalitet än kvantitet i underlaget. En förbättrad kvalitet är också nödvändig för EU-nämnden för att rätt kunna bedöma regeringens förslag. Vi stöder också ett annat av EU-nämndens förslag, och det sägs också i KU:s betänkande. Vi kräver en förbättrad närvaro på nämnden av ansvariga statsråd innan de skall åka ner till Bryssel eller någon annanstans och avgöra frågor, medförande i bagaget en svensk ståndpunkt. Då bör också ansvarigt statsråd finnas på nämnden veckan före. Det viktigare instrumentet är riksdagens utskott. Att involvera utskotten tidigt i beslutsprocessen när det gäller EU-frågor är det absolut centrala för att nå framgång om vi menar - vilket vi gör i konstitutionsutskottet - att riksdagen skall ha ett så stort inflytande som möjligt på skeendet i EU, vad svenska ståndpunkter skall innehålla och hur de skall vara utformade. Om riksdagen skall få ett större inflytande än i dag är det utskotten det hänger på, EU-nämnden i all ära. Några har tyckt att den borde få större befogenheter att väcka debatter i kammaren, osv. Det tycker inte vi. Dess roll och funktion är viktig, men den har en speciell funktion. EU-nämnden är bollplanket just i den "svenska" slutänden i processen. Innan vederbörande statsråd skall åka i väg skall man i slutänden kunna kontrollera att uppfattningen stämmer med riksdagens ståndpunkt. Men det viktiga jobbet sker innan i beredningsprocessen, där utskotten skall vara med, ansvariga departement ha en naturlig dialog och kontakt med sina fackutskott, och man gemensamt skall kunna arbeta fram den svenska ståndpunkten. Detta är så avgörande att KU föreslår att utskotten åläggs att behandla "sina" EU-frågor. Fru talman! Det råder stor enighet kring detta betänkande, dock icke total. Det finns fem reservationer som är fogade till det. Jag skall enbart kommentera den sista av dem, med Birgit Friggebo som första namn, där man vill att EU-nämnden skall få samma möjlighet som utskotten att hänskjuta en samrådsfråga till kammaren. nämnden själv åstundar inte någon sådan möjlighet. Utskotten - som vi i och med detta betänkande lyfter fram ordentligt i EU-frågorna - har redan nu en möjlighet att ta upp ärenden i kammaren inom sina revir. Det gäller också deras del av EU-frågorna. Den enskilde riksdagsledamoten har samma möjlighet att väcka frågorna till en kammardebatt, frågestunder och annat. Det viktiga är att aktiva utskott i riksdagen, som vi vill få i dessa frågor, tillgodoser reservanternas önskemål. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Förslaget om att EU-nämnden in corporo skulle kunna vända sig till riksdagen och begära en öppen diskussion i kammaren är en viktig formell fråga. Har man en mycket viktig fråga i EU-nämnden där man skall ge ett råd till regeringen innan ministern åker till ministerrådet borde det finnas en formell möjlighet att vända sig till kammaren för att vidga den rådgivande församlingen. I praktiken torde det kanske inte ha så stor betydelse, eftersom det finns andra som kan begära debatter. Men sådana debatter skall det fattas beslut om mellan gruppledarna och talmannen, osv. Vi tycker att det borde finnas en formell möjlighet, eftersom EU-nämnden är hela riksdagens representant i lagstiftningsfrågor inför ministerrådsmötena. Därtill kommer att EU-nämnden inte som utskotten kan skriva betänkanden. Utskotten kan ta initiativ till att lägga fram ett betänkande här i kammaren också i EU-frågor. Denna möjlighet har inte EU-nämnden.

Fru talman! Trots att utskottets ordförande mycket vältaligt pläderade för reservation 5 är jag lika kallsinnig nu som jag nyss var i riksdagens talarstol. Det tillkommer en sak av praktisk natur som icke är oviktig. Om riksdagen skulle besluta i enlighet med reservationen skulle det innebära att i tidsutrymmet mellan fredagen i vecka ett och måndagen i vecka två, dvs. två dagar då riksdagens ledamöter vanligtvis firar något slags ferier utanför detta hus, skulle inrättas något slags hearing. Detta faller på sin egen orimlighet. EU-nämndens ärenden är ju de ärenden som just för tillfället är aktuella, Birgit Friggebo. Det är möjligen när vi blir informerade om de pågående förhandlingarna i IGC, regeringskonferensen, som vi har detta tidsutrymme. Men det är inte det viktigaste argumentet för oss i majoriteten. Det viktigaste är att utskotten redan har de här möjligheterna. De besitter sakkunskaperna, och de har tid till sitt förfogande, om riksdagen beslutar som KU nu föreslår, nämligen att utskotten kommer in tidigt i processen. Då finns all möjlighet i världen för vart och ett av våra fackutskott att se till att vi får genomlysta och bra debatter i kammaren i EU-frågor.
Fru talman! Jag behöver inte upprepa argumenten för förslaget. Jag vill bara lägga till att det är riktigt att det ofta är korta bollar och ont om tid när ministrarna skall åka ned till ministerrådsmötena. Men vi vet ju alla att den här frågan är uppe i regeringskonferensen, där syftet är att skapa bättre utrymme för de nationella parlamenten att påverka sina regeringar. Det är en viktig fråga. Jag skulle förmoda att vi kan se fram emot att de bekymren blir mindre i framtiden.
Fru talman! När det gäller regeringskonferensens arbete med de här frågorna hyser jag precis samma förhoppningar som fru ordföranden i utskottet, nämligen att regeringskonferensen, inte minst tack vare svenska och nordiska initiativ, skall få till stånd en ökad öppenhet och ett ökat inflytande för de nationella parlamenten. Om de skulle lyckas riktigt bra är jag den förste att erkänna att vi snabbt bör förändra regelverket i vår riksdag för att svara mot de ökade möjligheterna.

Fru talman! I debattfrågan, som ni har diskuterat nu, tycker jag inte att Socialdemokraterna är riktigt trovärdiga. Vi har ju också lagt fram förslag om att ge utskotten bättre möjligheter att komma till kammaren och debattera frågorna. Men inte heller det vill Socialdemokraterna. Därför håller inte argumentet att EU nämnden har ont om tid och att Socialdemokraterna därför inte vill ha flera offentliga debatter. För att bli trovärdiga måste ni, tycker jag, faktiskt vara litet mer aktiva i den här frågan och hjälpa till att hitta en form så att vi kan få till stånd ordentliga debatter när det gäller EU-frågorna. En annan sak som jag tog upp i mitt anförande tidigare var Demokratiutvecklingskommitténs förslag, nämligen att man skall avskaffa EU-nämnden, i likhet med vad Miljöpartiet föreslår, och lägga frågorna i riksdagens utskott i stället. Där finns det en bättre kompetens, och där kan vi också få i gång riksdagspartierna. Min fråga var: Har Demokratiutvecklingskommittén missförstått demokratifrågan? Den svarade Axel Andersson inte på, men han får gärna göra det nu.
Fru talman! När det gäller debattfrågan kan jag inte förstå annat än att majoritetsförslaget måste vara bättre än reservation 5, Peter Eriksson. Om man ser till den verkliga möjligheten till fler debatter i EU frågor i kammaren kan jag inte finna något bättre instrument än utskotten. Det är bra att vi har EU nämnden i slutändan för att synkronisera eventuellt utestående frågor och så. Men en framtida EU-nämnd med förarbeten av fackutskotten ger också EU nämnden större möjligheter att agera. Om man vet att fackutskottet i riksdagen har en viss uppfattning, kanske i motsats till regeringen, kan man få ett inflytande som når ända fram. Jag tycker att konstitutionsutskottets majoritet bättre har begripit demokratifrågorna än Demokratiutvecklingskommittén. Vi vill inte avskaffa EU nämnden, som Demokratiutvecklingskommittén tycker är onödig. Av just de skäl som jag nyss har angivit är det bra att ha den längst bak. Men under den tid ett ärende bereds skall utskotten vara det organ som försvarar riksdagens färger i den processen.
Fru talman! Miljöpartiet har ju också föreslagit att vi skulle ge utskotten större möjligheter att initiera debatter i viktiga frågor som EU-frågor. Men det har ni ju inte heller stött. Det håller inte att säga att det är ont om tid. Socialdemokraterna får faktiskt visa litet mer god vilja. Skall vi har mer offentliga debatter eller vill ni att EU-frågorna skall behandlas som de gör nu, litet i smyg vid sidan av offentligheten, så att den övriga befolkningen inte blir alltför insatt och kan kritisera så mycket?
Fru talman! Svaret till Peter Eriksson på den frågan blir kort: Utskotten har i dag möjlighet att ta initiativ i sina ärenden. Det är mitt svar.

Fru talman! Vår ordförande, Birgit Friggebo, har betonat att vi faktiskt är överens i de allra viktigaste frågorna när det gäller att stärka riksdagens makt i EU-frågorna. Hon har också på ett förtjänstfullt sätt och i detalj beskrivit vad vi har kommit fram till, så jag vill inte upprepa det. Vi föreslår alltså att riksdagsordningen ändras så att regeringen fortlöpande informerar riksdagen om vad som sker i EU och ger sin syn på de kommissionsförslag som regeringen bedömer som betydelsefulla. Sedan en tid lämnar regeringen över skrivelserna från kommissionen, och det kommer också en lista med rubriker på kommissionsförslagen till kammarkansliet, som informerar utskotten och EU-nämnden. Nu kräver vi fylligare kommentarer men överlåter åt regeringen att avgöra vad som är betydelsefullt. Jag tycker att detta är litet tveksamt, och jag har diskuterat det i utskottet. Man kan faktiskt ha olika åsikter om vad som är betydelsefullt. Jag tycker att vi kunde ha haft nytta av att regeringen försett listorna med kortfattade kommentarer till samtliga kommissionsförslag samt uppgifter om vad regeringen gjort eller avser att göra med dem. Regeringen måste ju i alla fall ta ställning till förslagen, och då kunde de gott ha talat om för oss vad de tänker göra. Många förslag faller inom myndigheternas ansvarsområde och inte riksdagens. Då kunde man ha berättat vart ärendet hänskjutits. Samtliga frågor som vi före EU inträdet skulle ha fattat beslut om i riksdagen borde enligt min mening kommenteras av regeringen, inte bara ett urval. Jag har emellertid valt att avvakta och se hur den förändring av riksdagsordningen som vi nu genomför fungerar, och jag kanske återkommer. Vi är alltså överens om att fackutskotten skall få mycket större ansvar. Vi ålägger dem att inom sina ämnesområden följa EU-frågorna. Det kan ju ta flera år innan ett kommissionsförslag avgörs i ministerrådet. Under den tid då parlamentet och flera andra diskussionsforum och påtryckningsgrupper lämnar sina synpunkter förankras förslaget alltmer inom byråkratier, diplomatiska kåren och regeringarna. Skall vi försöka påverka är det då vi måste göra vår röst hörd. Under denna tid kan utskotten kalla till sig ministrar och tjänstemän, ordna offentliga utfrågningar och remissomgångar och på så sätt delvis ersätta den procedur av parlamentariska utredningar som förr föregick lagstiftningen. EU-nämnden bör, som Axel Andersson också har påpekat, därigenom också vara väl insatt i de frågor som kommer upp i rådet.

Besluten följer inte en logisk och demokratisk ordning i EU. Hur beslutsprocessen går till i verkligheten är det inte många som överblickar. Vem bestämmer egentligen? Det påstås att ändringsförslag kan komma upp på sammanträdesbordet i rådet utan beredning och klubbas direkt. Ibland tar ordföranden i rådet in en regeringsledamot i taget i ett enskilt rum och gör upp med vederbörande. Sedan samlas alla, och då är frågan avgjord. Det är inte lätt att veta hur man skall bilda majoriteter då. Även om beslutsprocessen skulle vara sådan som läroböckerna säger är det inte Sverige som bestämmer vad EU skall besluta. När EU fattar majoritetsbeslut tvingas vi lyda, även om riksdagen skulle sökt påverka aldrig så mycket och en enstämmig opinion i Sverige skulle protestera. Herr talman! Eftersom jag är optimist tror jag att vi kommer att få ändrade relationer till EU. Vi kommer att åter ändra grundlagen så att vi återtar beslutsrätten över våra egna angelägenheter. Vi kommer att behålla de ca 20 miljarder kronor som nu går till EU varje år och själva utforma vår jordbruks-, näringsoch regionalpolitik. Vi kommer att återta friheten att skydda oss från hälsovådliga produkter, skärpa miljölagarna och gå in för skatteväxling för att bygga kretsloppssamhället utan att fråga EU om lov. J. Kenneth Galbraith, som nyligen gästade Göteborg, sade att det var Sverige som i praktiken genomförde Keynes teorier först och byggde ett välfärdssamhälle som beundrades över hela världen. Galbraith inspirerades av oss när han som rådgivare till Roosevelt arbetade för the New Deal. Sverige har gått en egen väg som delvis avviker från kontinentens. En växande offentlig sektor har skapat större jämlikhet och trygghet. Den nyliberala ekonomiska teorin som är inskriven i EU:s grundlag har visat sig inte fungera, varken nu på kontinenten eller någon gång förut i historien. Denna liberala teori är nämligen inte ny. Den har prövats många gånger med katastrofala resultat. Arbetslösheten och välfärds och kulturförstöringen blir för stor, kapitalägarna för rika och de många människorna fattigare. Eftersom jag är optimist är jag övertygad om att den modellen ännu en gång kommer att överges. Men får vi detta för EU? Jag vägrar, herr talman, att tro att vi besegrats av EU och hålls fångna. Våra relationer till grannländerna i söder skall självfallet fortsätta att vara goda, och vi samarbetar gärna i framtiden som vi gjort ända sedan andra världskrigets slut. Jag utgår från att också dessa länder, t.ex. Norge, önskar ett gott samarbete med oss, att de inte absolut vill styra oss och att de inte tänker använda maktspråk mot oss. De krafter i Sverige som tryckte på med miljardpropagandaprojekt för att få in oss i EU har börjat se nackdelarna nu. Byråkratin är dyrbar och helt meningslös, säger erfaret industrifolk. I Svenska Dagbladet i dag rapporteras att EU-marknaden spelar en mindre roll för de svenska exportföretagen än tidigare. Nya marknader i Asien, Baltikum och östra Europa framträder alltmer på den svenska exportkartan, skriver Svenska Dagbladet. Det kan inte vara en fördel att EU tvingar oss till protektionistiska åtgärder mot dessa marknader. september i år är 125 miljarder kronor enligt senaste numret av Riksbanksnyheterna. Ändå är faktiskt hemmamarknaden ännu viktigare för vår ekonomi och sysselsättning än exporten. Så länge vi har en demokratiskt styrd riksbank - eller åtminstone en riksbank som skulle kunna styras demokratiskt enligt grundlagen - och så länge vi har en egen valuta kan vi, herr talman, avskaffa arbetslösheten och själva utforma ett framtidsdugligt samhälle med goda relationer till alla främmande makter. Herr talman! Jag är förvissad om att riksdag och regering kommer att finna nya vägar för ett gott och nära samarbete med EU-länderna. Vi kommer att ändra våra relationer till EU, samtidigt som vi återtar vår frihet att besluta i vårt eget land.

Herr talman! Skall Sverige vara drivande i sitt EU-arbete måste förändringar till i riksdagens och regeringens arbete med EU-frågor. Därom tycks alla vara överens. Betänkandet innehåller många fina ord som insyn, påverkan, informationskrav och samråd, men de här orden betyder så litet så länge EU-arbetet är organiserat enligt nuvarande system. Kort sagt: Riksdagens EU-arbete fungerar dåligt. Det finns ett informationsunderskott, en brist på delaktighet och en brist på möjlighet att påverka. I betänkandet återfinns också många av de invändningar och den kritik som jag redovisat. Orsakerna till situationen är naturligtvis en fråga om regeringens inställning till samråd och information, men enligt min mening ligger problemet också i hur riksdagen själv har organiserat arbetet. Jag har i en motion under allmänna motionsperioden redovisat min inställning. EU-nämnden skall avskaffas, EU frågorna skall fördelas på utskotten och rollen som samtalspartner med regeringen kan lämpligtvis övertas av t.ex. utrikesutskottet som då också kan byta namn till EU och utrikesutskottet, så får vi in hela den övergripande delen i det utskottet. Nu finns det ett förslag som jag inte är nöjd med. I avvaktan på att man så småningom kommer med ett förslag i enlighet med vad jag har redovisat i min motion kommer jag därför i samband med riksdagens behandling av det här betänkandet att avstå.

Herr talman! När det nu finns en reservation som är nästan identisk med Tomas Högströms motion kan jag inte låta bli att fråga varför han inte kan trycka på knappen för den.
Herr talman! Jag hade faktiskt väntat mig den frågan från Miljöpartiet, så jag är inte särskilt förvånad över att den kommer. Låt mig då konstatera att jag inte delar alla åsikter som återfinns i reservationstexten. Dessutom är den motstridig. Ni säger de facto på ett ställe i reservationen att EU-nämnden blir obehövlig och kan avskaffas, för att därefter avsluta reservationen med att EU-nämndens arbetsuppgifter bör begränsas till att vara aktiva i speciella situationer och i frågor av övergripande karaktär. Men jag hälsar Miljöpartiet välkommet att stödja min motion vid ett senare tillfälle.
Herr talman! Det har blivit ett missförstånd här. Det Tomas Högström läste upp först är ett citat från Demokratiutvecklingskommittén, och det senare är själva ställningstagandet i reservationen.
Herr talman! Likväl återfinns det som en motivbeskrivning, och jag har också uppfattat den som motstridig. Därav kan jag inte stödja den reservation som ni redovisar.

Herr talman! Det har sagts många kloka ord om behovet av en bättre förankring av EU-politiken i riksdagen här i dag. Det känns bra att det finns en så pass stor enighet kring det här. Av debatten och betänkandet framgår det ganska tydligt att riksdagens inflytande över EU-frågorna inte är väl avvägda i dag. Informationen sägs vara svåröverskådlig; den kommer ofta sent, ibland för sent, och är inte alltid på svenska. Coreper utövar politisk makt utan att ha politiskt ansvar. Regeringen redovisar inte alltid sina positioner. EU-nämnden har inte möjlighet att anordna offentliga utfrågningar. Ansvariga statsråd låter sig i alltför stor utsträckning företrädas av departementstjänstemän. Återrapporteringen måste förbättras. En annan slutsats som kan dras av betänkandet är att det i dag i alltför stor utsträckning handlar om information och inte om verkligt inflytande för riksdagen. Det bör naturligtvis vara så att det som blir gällande lag i Sverige också skall ha behandlats i riksdagen, med de förutsättningar som EU medlemskapet ger. Herr talman! Jag ställer upp på utskottets bedömningar så här långt, men anser att det är mycket mer som måste göras för att förbättra riksdagens makt över EU-besluten. Jag vill också understryka att EU från svenska utgångspunkter inte kan nå upp till en anständig demokratinivå. En utveckling i federalistisk riktning skulle kunna förbättra demokratin formellt sett, men den vägen är stängd genom de utfästelser som ja-sidan gjorde i folkomröstningskampanjen och på grund av det starka folkliga motståndet mot en sådan utveckling. Mina egna erfarenheter av EU-arbete har lärt mig att i EU sätts "effektivitet" framför demokratisk förankring. Det förhållningssättet kommer att ytterligare öka svenska folkets misstro mot EU-systemet. Men jag vill lyfta fram en annan aspekt som jag tycker att utskottet har missat och som skulle kunna förbättra och fördjupa riksdagens ställning i det här avseendet. Det är regeringens möjligheter att i riksdagen ordentligt förankra besluten i andra och tredje pelarna. I första pelaren kan enskilda länder köras över genom att det handlar om majoritetsbeslut och eftersom besluten här är överstatliga. Men i andra och tredje pelaren är det medlemsländernas regeringar som suveränt behärskar hela processen. Varje regering har alltså vetorätt om man försöker forcera fram beslut. Därför kan besluten blockeras tills riksdagen har getts en reell och riktig möjlighet att säga sitt i frågan. Här har riksdagen alla möjligheter att kräva tillräckligt med tid och tillräckligt bra beslutsunderlag. Herr talman! EU:s akilleshäl är att det är omöjligt för väljarna att utkräva ett samlat ansvar. Det finns inga alleuropeiska medier, debatter eller partier som kan ge systemet demokratisk legitimitet. Därför är EU en demokratisk återvändsgränd, och det enda vi kan göra just nu är att försöka hålla ordning och reda i den här gränden.

Herr talman! Birgit Friggebo framförde i sitt anförande ett tack till KU:s ledamöter för ett väl genomfört arbete. Som EU-nämndens ordförande vill jag gärna instämma i det tacket. Jag tycker att ni har gjort ett mycket gediget arbete. Betänkandet ger ett gott underlag både för oss i EU-nämnden och för utskotten att diskutera hur vi alla på ett allt bättre sätt kan arbeta med EU-frågorna och integrera dem i vårt parlamentariska vardagsarbete. EU-frågor får inte vara isolerade och avskilda från allt annat vi gör, tvärtom hör de samman med allt annat vi gör. Ni tog tid på er i KU med det här betänkandet, men det var uppenbarligen värt den tiden. Än en gång ett varmt tack för ett mycket gott betänkande.

Herr talman! Den viktigaste invändningen mot regeringens förslag om regional försöksverksamhet i några olika län är att en tredje politisk nivå formellt tillskapas. Dagens kommuner och landsting är sidoordnade. Det är alltså inte så, som vissa tror, att landstingen på något sätt är överordnade kommunerna. Ett obligatoriskt regionförbund innebär däremot att en ny konstitutionell nivå bildas. Vi moderater anser emellertid att Sverige bara behöver ha två direktvalda nivåer med beskattningsrätt, nämligen den statliga och den kommunala. Den statliga nivån skall svara för de övergripande frågorna. Den lokala nivån skall bygga på den kommunala självstyrelsens princip. Kommunerna bör själva avgöra hur de frivilligt skall samarbeta. Behoven är många och olika och skiftar från fråga till fråga. Det som behövs är alltså olika typer av samverkansformer - kommunalförbund, avtal, tidsbegränsade projekt osv. - vid olika tillfällen och mellan olika geografiska områden. Enligt den s.k. närhetsprincipen skall en fråga inte avgöras på en högre nivå än nödvändigt. Denna nivå är ofta kommunerna, som sedan alltså frivilligt kan samverka på olika sätt. En obligatorisk samverkan i någon typ av regionförbund riskerar däremot att så att säga låsa in de enskilda kommunerna och minska deras möjligheter. Det är intressant att notera att Margot Wikström, ordförande i Svenska kommunförbundet, i en artikel i tidningen Östra Småland förkastat hela propositionen. Hon resonerar ungefär som jag just gjort, dvs. hon betonar att kommunerna i fortsättningen kommer att bli mycket av samhällslivets nav i regionala frågor. Och de kommer att arbeta i olika konstellationer, tillsammans med staten och grannkommunerna om utbildningen, på statens uppdrag när det gäller arbetsmarknadspolitiken osv. Hon skriver att det inte alls behövs vad hon kallar "en tredje politisk/administrativ nivå". "Vi klarar oss gott med dem vi redan har", tillägger hon. När det gäller frågan om propositionen är förenlig med grundlagens formaliakrav ligger det mycket i de synpunkter som förs fram i Folkpartiets särskilda yttrande. Det som möjligen är förvånande i sammanhanget är att den starka kritik som partiet formulerar leder till att man ändå ställer sig bakom förslaget i väsentliga avseenden. Det finns en mängd frågor som inte behandlas på ett klargörande sätt - eller inte behandlas alls - i propositionen, t.ex. styrningen av polisen. Skrivningen i betänkandet på s. 35-36 om hanteringen av polisfrågorna sägs bygga på "visst skriftligt material och muntliga uppgifter från Justitiedepartementets polisoch kriminalvårdsenhet". Detta är en antydan så god som någon om hur ärendet beretts - och inte beretts - av regeringen. Också i yttrandena från tre andra utskott till KU finns påpekanden om oklarheter i propositionen. Regeringen borde framför allt ha låtit Lagrådet granska förslaget innan propositionen lades fram. Nu kom Lagrådet in i bilden först på ett sent stadium och på konstitutionsutskottets begäran. Lagrådet skriver att kommunerna måste anses ha rätt att delegera uppgifter till ett kommunal eller regionförbund. Den viktigaste frågan, nämligen på vilken formell grund statliga uppgifter kan överföras till ett obligatoriskt regionförbund, blir däremot inte alls belyst. Statliga uppgifter skall enligt förslaget föras över till "självstyrelseorgan" av varierande slag. Det handlar om fördelning av regionalpolitiska medel, upprättande och fastställande av länstrafikplaner, Jag tänker inte gå närmare in på frågan om t.ex. länstrafikanslagen kommer att behandlas på ett klokare sätt genom att man blandar in någon sorts regionparlament, för den frågan är trots allt inte den centrala. Personligen är jag dock inte alls övertygad om att någonting blir bättre med en sådan ordning. Det är ju inte heller så att försöken tillkommit på grund av att någon egentligen är missnöjd med hur exempelvis LTA-anslagen hanterats hittills. Herr talman! Låt mig nu efter dessa mera principiella synpunkter kort kommentera de olika delarna av försöket. Vi avvisar förslaget att ett regionalt självstyrelseorgan skall kunna ta över statens roll vid fördelning av kulturbidrag. Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet har avstyrkt förslaget. Statens stöd till en viss kulturinstitution kan, som det sägs i den moderata motionen K9, ses som en konkretisering av den statliga kulturpolitiken och ett avtal mellan staten och den bidragsmottagande institutionen. Ett regionalt självstyrelseorgan kan inte företräda staten i ett sådant avtal. I debatten har för övrigt nämnts att detta att staten överlämnar statliga uppgifter, t.ex. för kulturpolitiken, till regionala organ kan komma att vara ett första steg bort från statens direkta ekonomiska ansvar för t.ex. en kulturinstitution - detta eftersom man frångår den s.k. finansieringsprincipen, som säger att den som beslutar också betalar. Skåne är kulturellt och historiskt en enhet, så vi ser positivt på den första delen av försöket där, nämligen att de regionala uppgifterna nu efter länssammanslagningen samlas i ett kommunförbund, som dock bör vara frivilligt. När Skånelandstinget därefter har etablerats bör det enligt vår uppfattning endast ha sjukvårdsansvar, eftersom en allmän hälsoförsäkring bör ersätta det nuvarande systemet med landstingen. Därmed försvinner också en nivå med beskattningsrätt. I Kalmar län skall uppgifterna föras över till ett indirekt valt, obligatoriskt regionförbund. Förbundsfullmäktige skall utses av landstinget och kommunerna. Regionförbundet skall också kunna överta andra kommunala uppgifter under förutsättning att det uppnås en enighet mellan kommunerna om detta. Redan obligatoriet inskränker förstås den kommunala självstyrelsen - det är en viktig invändning. Ett obligatoriskt regionförbund inom Kalmar län leder till att länets kommuner får sämre möjligheter att samverka i frivilliga kommunalförbund över länsgränserna. Jag är övertygad om att kommunerna överallt, men särskilt i ett relativt litet län som Kalmar - som för övrigt är mitt hemlän och ett mycket förtjusande län - måste blicka långt över länsgränserna när de skall samverka i olika frågor. Det finns också en uppenbar risk för att kostnaderna för de nya regionala organen tränger ut det viktigaste åtagandet för dagens landsting, nämligen sjukvården. Försöket på Gotland ter sig egendomligt redan av det skälet att förhållandena där är så speciella att ett försök knappast kan vara vägledande för resten av landet. Där finns inget landsting, så de statliga uppgifterna skall föras från länsstyrelsen till kommunen. Detta innebär att länsstyrelsen försvagas på ett sätt som i förlängningen kan leda till att Gotland inordnas i ett större län eller att länsstyrelsens verksamhet helt eller delvis läggs under en annan länsstyrelse. Detta tror vi skulle vara mycket olyckligt för Gotland. Inte bara Moderaterna utan också företrädare för andra partier och organisationer, som t.ex. LRF på Gotland, har av bl.a. dessa skäl ställt sig negativa till försöket. Det har i den mycket livliga debatten i lokalpressen också förekommit starkt kritiska artiklar mot propositionen från exempelvis LO-håll. Jämtforum, slutligen, är ett informellt samverkansorgan på länsnivå som inte övertar någon beslutskompetens. Därför är detta ingenting som riksdagen behöver besluta om. Herr talman! Sammanfattningsvis måste jag konstatera att försöken, även om de kan sägas vara ganska begränsade, ändå leder åt fel håll i väsentliga avseenden. Propositionens förslag sägs bygga på framställningar från de olika länen, vilket sägs indikera "ett grundläggande lokalt intresse för den föreslagna försöksverksamheten". I verkligheten torde detta s.k. grundläggande lokala intresse i de flesta fallen vara formulerat av en handfull landstings och kommunalmän. Det finns säkert ett genuint intresse för ett enhetligt Skåne, men därav följer inte att det behövs något superlandsting. För övrigt torde allmänhetens engagemang för försöken inskränkas till en sund skepsis mot nya politiska organ. En meningsfull försöksverksamhet borde förenkla, inte lägga till, nya nivåer. Hela idén med regionparlament bygger dessutom i grunden på vanföreställningen att regional utveckling och tillväxt skapas genom politiska beslut i politiska sammanträdesrum. Huvudfelet med propositionen är därför att den utgår från felaktiga utgångspunkter. Sverige har inte för få obligatoriska politiska nivåer utan för många, inte för litet av politiskt beslutsfattande utan för mycket. Regional samverkan är förvisso viktig, men den bör ske i flexibla, frivilliga former med kommunerna som bas. Herr talman! Jag står förstås bakom alla de moderata reservationerna, men jag yrkar för tids vinnande bifall endast till reservation 1.

Herr talman! Centerpartiet vill flytta makt och inflytande närmare människorna. Centern vill genomföra en konsekvent decentralisering, grundad på närhetsprincipen. Det är först när en uppgift inte kan lösas på lokal nivå som den skall föras vidare till regional nivå. Makt och beslut måste också flyttas från den centrala statsmakten till den regionala nivån. På det sättet kan samhället byggas underifrån. Centerpartiet har länge verkat för regionfullmäktige. Genom att den regionala nivån, inom ramen för ett förtroendevalt regionfullmäktige, ges större ansvar för statlig och regional samhällsplanering förbättras möjligheterna att ekonomiskt skapa effektivare verksamheter samtidigt som demokratin förstärks. Försöksverksamheten med regionfullmäktige föreslås nu inledas, vilket är ett viktigt steg i rätt riktning. I mitt hemlän, Kalmar län, har landstinget och länets 12 kommuner gemensamt tagit initiativ till en försöksverksamhet. Vissa verksamheter som i dag bedrivs på länsstyrelsen, i landstinget och i kommunförbundet kommer att samlas i en organisation under en beslutande förtroendevald fullmäktigeförsamling på 45 ledamöter, varav 15 utses av landstinget och 30 av kommunerna. Alla länets partier och alla länets kommuner kommer att vara representerade i regionfullmäktige. I vårt land, herr talman, har det alltför länge funnits en överdriven tilltro till centralisering och likriktning. Sverige har indelats i myndighetssektorer snarare än regioner. Vi står nu, menar jag, inför ett vägval. Skall samhällets organisation vara vertikal eller horisontell? Skall vi ha starkare sektorer med avgränsade ansvarsområden, eller skall organisationen kännetecknas av samverkan, samordning och möjlighet att ta hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut runt om i landet? Centern anser att detta ytterst är en demokratifråga. Med stark sektorisering riskeras legitimiteten i verksamheten. Människor upplever ett ökat främlingsskap inför myndigheternas verksamheter. Centerpartiet anser att denna sektorisering måste brytas på alla nivåer, så att samverkan och samordning underlättas samtidigt som det politiska inflytandet ökar. Det föreligger i dag på den regionala nivån ett tydligt demokratiskt underskott, bl.a. i den meningen att landstingen saknar helhetsansvar för de regionala frågorna och att huvuddelen av länsstyrelsens ärenden avgörs av tjänstemän utan föregående debatt. Under senare tid har flera centrala verk och myndigheter genomfört eller planerat genomföra omorganisationer, som innebär att lokala funktioner riskeras. Människor upplever att verksamheter och service försvinner utan att de har möjlighet att påverka. Förändringarna, framför allt inom den statliga sektorn, görs utan folklig förankring. Då klyftan mellan människors förväntningar och vad som faktiskt är möjligt att genomföra växer riskeras tilltron till det politiska systemet. Många uppgifter och beslut står till stor del utanför folkligt inflytande. Sektorsmyndigheterna har stor makt och litet politiskt ansvar. Det politiska inflytandet över sektorsmyndigheterna måste öka. Då kan legitimiteten i det politiska systemet öka och demokratin utvecklas. Flera av de förändringar som verk, myndigheter och organisationer gjort under senare tid har inte varit förenliga med en god regionalpolitik. Samhällsekonomiskt kan flera av dessa förändringar ifrågasättas. Flera regioner har drabbats hårt, bl.a. Kalmar län. Ambitionen om regional utveckling och balans riskerar att gå i stå om inte basservice kan garanteras. Det kan inte betraktas som en framåtsyftande politik att i ett sammanhang ge ut regionalpolitiska stöd, samtidigt som basservicen försvinner. Centerpartiet anser att staten bör ta ett mer aktivt ägaransvar i statliga verk, myndigheter och bolag. Större regionalpolitiska hänsyn måste tas. En regionalpolitisk konsekvensanalys bör i fortsättningen föregå varje beslut om förändring. Bristande överblick och samordning mellan olika sektorer leder till förödande konsekvenser i en krympande offentlig ekonomi. Statsmakten måste ta ett helhetsansvar för den regionala utvecklingen. Tydligare direktiv till myndigheter, verk och bolag beträffande deras regionalpolitiska ansvar måste utformas. Målen måste vara klara och uppföljningsbara. Helhetssyn måste prägla statsmaktens agerande. Detta är av särskild vikt i fråga om beslut som påverkar regionalpolitiken. I detta ligger att ett övergripande politiskt ansvar måste kunna utkrävas. Utskottet har, herr talman, behandlat min och Agne Hanssons motion i denna fråga, och anser att frågan bör bli föremål för övervägande i samband med att den förvaltningspolitiska kommissionen avger sitt yttrande. Jag tackar för detta svar och ser fram emot en fruktbärande diskussion. Fram till dess har jag dock den bestämda uppfattningen att det är helt otillfredsställande att statliga verks och myndigheters organisation på regional nivå fastställs utan möjligheter för regering och riksdag att göra en samlad bedömning av hur den statliga förvaltningen på regional nivå totalt sett skall vara organiserad. Möjligheter till folklig insyn och demokratisk påverkan är en nyckelfråga även när det gäller regional utveckling, regional balans och fortsatt tilltro till demokratin. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservation 7 i KU:s betänkande nr 4. I övriga delar yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Innan jag går in på betänkandet som sådant vill jag göra några mer övergripande reflexioner kring de frågor som brukar sammanfattas med begreppet "den regionala samhällsorganisationen". Dagens länsindelning, brukar det sägas, har vi sedan drottning Kristinas tid. Den är möjligen ännu äldre i vissa delar. Den är otidsenlig geografiskt, brukar det påpekas. Åtminstone i vissa delar av landet är det uppenbarligen så. Länsindelningen sammanfaller mest händelsevis med annan regional indelning. Också det kan anses vara ett problem. Folkvalda landsting har vi haft betydligt kortare tid - sedan 1860-talet, tror jag. Vi har efter hand fått en debatt på temat att landstingen inte riktigt passar in i den moderna demokratiska strukturen. En argumentationslinje gäller att de har för få uppgifter. De borde ha fler uppgifter. Dubbelkommandot mellan landsting och länsstyrelse ifrågasätts. Vi har som alla vet haft en ganska långvarig debatt, som också har inneburit att personer på olika nivåer, dvs. kommun och landstingspolitiker inom alla partier, ibland har kommit på olika linjer. En del av denna debatt har handlat om att reformera hela länsindelningen och slå ihop län till nya större län. En annan del har gällt länsparlament, som tar över stora delar av länsstyrelsernas uppgifter och dessutom för upp det som landstingen gör till en ny nivå. Denna tanke har naturligt nog länge omfattats med stor sympati i liberala sammanhang, t.ex. Jag tror att den första gången framfördes i en debattbok på 60 talet av ett antal unga liberaler. Inte desto mindre måste man i ärlighetens namn inse att det uppstår problem om man försöker införa en patentlösning som skall gälla generellt i hela landet, oavsett vilken linje man företräder. Det är alldeles uppenbart att det i Skåne finns en regional identifikation med Skåne som landskap och med all säkerhet en fungerande förutsättning för någonting som påminner om den gamla tanken på länsparlament. Det vetter naturligtvis mot ett slags federalism om man driver det en bit till. Då får man genast ett problem. I resten av landet har vi inte riktigt den starka regionala identitet som man har i Skåne. Då uppstår frågan om vi skall tillämpa en långt utvecklad Skånemodell överallt i landet. Det är naturligtvis inte självklart att man skall göra det. Man bör åtminstone ställa sig frågan om sambandet mellan regional identifikation och möjligheterna att få ett regionalt självstyrelseorgan eller länsparlament att fungera. En annan variant är att man, som Moderaterna tänker sig, avskaffar landstingen och inför frivillig kommunal samverkan utifrån vad kommunerna tycker är lämpligast. Då får man ett system med kommunförbund med varierande medlemskap för olika frågor. Det har också drag av patentlösning. Det är en enkel modell som man lägger över hela landet. Problemet med detta från demokratisk utgångspunkt är att man skapar flera nivåer mellan väljarens utslag i val och handläggningen av vissa frågor. Kommunerna skall samverka än åt det ena hållet och än åt det andra hållet för att finna lösningar. Man får ett slags filter i flera steg mellan medborgarnas val och det faktiska beslutet. Också här finns alltså problem som är nödvändiga att lösa. Möjligen är det så - jag vill antyda det som en misstanke - att lösningen inte står att finna i patentmodeller som läggs ut över hela landet. Debatten har fått nytt bränsle, som alla vet, efter EU-inträdet. Det talas mycket om regionernas Europa. I samband med det finns också i svensk debatt en linje där man talar om regionalisering av Sverige. Man skall dela in landet i 6-8 regioner som skall motsvara, verkar en del tänka sig, regioner som finns i andra europeiska länder. Jag fruktar att detta, med undantag för det som gäller Skåne och kanske några andra delar av landet, är i grunden fel tänkt. Här har vi inte den tradition som man har i tyska delstater, i Wales, i spanska regioner, i italienska regioner eller i schweiziska kantoner. Schweiz är visserligen inte med i EU men kan ändå ses som ett jämförelseobjekt. Framför allt tror jag att man riskerar att rusa in i väldigt svåra problem om man kopplar ihop idén med en ny vald nivå, regionparlament, och idén att så drastiskt reformera länsindelningen att man får fyra, fem eller sex stora regioner med något slags valda parlament. Då kan man i praktiken få ett slags federalisering av Sverige. Man kan möjligen argumentera för det - det har förekommit av och till i debatten - men det stora problemet är att man då riskerar att få regioner som det, kanske med undantag för Skåne och Stockholmsområdet, kommer att vara rätt så besvärligt för människor som bor där att identifiera sig med. Jag bor i Uppsala. Det finns, som också många andra vet, en debatt om regional samverkan kring Mälardalen. Man är litet oklar över exakt vad som är Mälardalen i detta sammanhang och över om Stockholm skall vara med eller inte. Många tycker att Stockholm inte skall vara med. Oavsett hur detta löses tror jag att det är ganska svårt att få en naturlig regional identifikation i ett område som omfattar Uppland, Sörmland, Västmanland och kanske Närke - och därtill kan också tänkas komma Stockholmsregionsdelen i ett par av dessa landskap. Jag tror att det i praktiken är ganska svårt att klara en regionalisering av det slaget och skapandet av ett regionalt parlament för ett så stort område, som saknar den naturliga regionala identifikation som vi har i Skåne. Jag känner mig litet grand för mitt personliga samvetes skull, eftersom den här typen av skepsis mot patentlösningar på detta problem så sällan vädras, nästan tvungen att säga allt detta. Jag tror att det är riskabelt att försöka införa ett enda nytt system som skall gälla över hela landet. Jag tycker att den naturliga attityden i detta dilemma, som verkligen föreligger, är att vara positiv till olika typer av lösningar, som får växa fram i olika delar av landet. Till dem hör också naturligtvis regionparlament av den typ som kan växa fram i Skåne, bl.a. som ett resultat av den proposition som ligger bakom det här betänkandet. Det kan kanske också vara en lösning som är tillämpbar på andra håll. Man kan tänka sig en rad olika varianter. Jag tror att man bara har att erkänna att förutsättningarna är ganska så olika i olika delar av landet. Man skall kanske akta sig för att utan att reflektera över saken slå in på en väg som kan leda till att vi i vissa delar av landet får lösningar som, så att säga, är svar på frågor som ingen har ställt. Jag tror att det är nödvändigt att ha litet kritisk distans till alla de olika mediciner som ordineras mot dessa problem, som i och för sig är verkliga men som kanske inte har en enda lösning som kan gälla över precis hela Sverige. Det vore principiellt önskvärt om man kunde få det som kallas för länsparlament eller regionparlament, men jag tycker inte alls att det är givet att de skall kopplas till en regionalisering med mycket stora regioner, där man missar möjligheten till en folklig identifikation med det område som det handlar om. Därför måste man vara öppen också för andra typer av lösningar. Vi tycker att regeringen tyvärr kanske haft en känsla av att man måste föreslå någonting. Debatten pågår, och man har möjligen hastat fram en proposition, som vi i hanteringen i KU fann inte var särskilt väl genomarbetad. Jag har nu inte tillräckligt med tid för att gå igenom alla de problem som vi upptäckte under resans gång. Dit hörde bl.a. att man inte ens hade funderat över om man skulle fråga Lagrådet om vissa principiellt viktiga aspekter. Det fanns också en del andra problem. KU har ändå på det hela taget kunnat reda ut vissa av de oklarheter som egentligen regeringen borde ha rett ut långt dessförinnan. Resultatet och slutsatsen för Folkpartiets del är att vi tillstyrker att de föreslagna försöken genomförs, eftersom det är värdefullt med olika försök och erfarenheter. Skåne är det tydliga exemplet på att de kan leda fram till något som åtminstone i den typen av region kan vara en användbar lösning, alltså någon form av nytt regionparlament. Men det är inte säkert att man skall ha den lösningen överallt. Vi har invändningar på två punkter. En av dem har Nils Fredrik Aurelius nyss berört. En annan handlar om länsarbetsnämndernas ställning. Eftersom min taletid nu är slut, får jag nu nöja mig med att yrka bifall till reservationerna 6 och 9, som Folkpartiet står bakom, och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Vi står nu inför uppgiften att söka oss fram till ett system med en mer demokratisk beslutsstruktur på regional nivå och länsnivå än den vi har i dag. En sådan struktur kan se ut så att landstingen utvecklas i riktning mot länsparlament och att länsstyrelsernas roll förändras. Ett sådant system bör givetvis utvecklas under iakttagande av att landet skall förbli en sammanhållen nationalstat, helst en självständig nationalstat som är öppen och samarbetande med omvärlden. I den föreliggande propositionen och i utskottsbetänkandet förordas en viss försöksverksamhet i några län, som i varje fall i någon mån går i denna riktning. Vi ser i huvudsak positivt på de förslag som läggs fram. Flera talare har tidigare påpekat vissa brister i beredningen av ärendet. Vissa frågor borde ha utretts och förklarats bättre. Det oaktat tycker vi att det är bra att en sådan här försöksverksamhet sjösätts. Moderaterna gillar inte det här alls. Nils Fredrik Aurelius höll en liten filosofisk utläggning och menade att Sverige inte har för litet politiskt beslutsfattande utan för mycket. Egentligen är ju det han säger faktiskt att Sverige har för mycket demokrati. Politiskt beslutsfattande är ju i vårt land ett demokratiskt beslutsfattande, och vid ett icke-politiskt beslutsfattande är det då andra, icke demokratiskt valda instanser som fattar besluten, eller också är det fråga om marknadsstyrning och att den ekonomiska makten skall avgöra. Oaktat att vi är positiva till försöksverksamheten har jag på vissa punkter anmält min reservation till utskottsmajoritetens förslag, och på vissa deltar jag i reservationer tillsammans med andra partier. Utan att ge avkall på min mening i någon av mina reservationer vill jag lyfta fram tre av dem och yrka bifall till reservationerna 9, 10 och 11. Reservation nr 9 handlar om länsarbetsnämndsorganisationen på Gotland. Kampen mot arbetslösheten handlar enligt Vänsterpartiets mening om nationell politik. Vi menar därför att försöksverksamheten med att inordna länsarbetsnämnden i länsstyrelsen, som man avser att göra på Gotland, borde avvisas, åtminstone fram till dess att frågan har utretts ordentligt i särskild ordning. Det saknas nämligen underlag i fråga om motiv och tänkbara effekter av ett sådant experiment. Regeringens och utskottsmajoritetens förslag innebär att man tar bort en länk i kedjan för ledning, styrning och verkställande av en nationell arbetsmarknadspolitik - vad vi än må tycka om den. Vi fruktar att det är ett första steg i att man börjar att montera ner en sammanhållen och professionell myndighet för arbetsmarknadspolitiken. Detta vore enligt vår mening allvarligt, det vore att ta ett steg i fel riktning. Dagens organisation innebär också en möjlighet för arbetsmarknadens parter att utse egna representanter till länsarbetsnämndernas styrelser. Denna viktiga form av samverkan får inte försvinna, och vi menar att den med den föreslagna ordningen riskerar att försvinna. Vi skulle se det som utomordentligt anmärkningsvärt om regeringen försökte ta bort denna möjlighet till samverkan mellan arbetsmarknadens parter, så att de fackliga organisationernas möjlighet till inflytande i samhället därigenom ytterligare begränsades. Reservation nr 10 avser den demokratiska insynen i försökslänen när det gäller de parlamentariskt utsedda styrelserna i länsstyrelserna. Om man avskaffar eller tonar ner dessa styrelser riskerar enligt vår mening demokratin och insynen att uttunnas. Vi har därför i reservation 10 förordat att länsstyrelserna i försökslänen skall vara skyldiga att inrätta parlamentariskt förankrade samrådsgrupper i sådana frågor som nu ligger under dessa styrelser, t.ex. polisens verksamhet. I reservation nr 11 har jag vänt mig mot att man skall pröva flexiblare regler när det gäller s.k. länsexperter. Inte minst gäller detta på jämställdhetsområdet. Jämställdhetsexperterna i länsstyrelserna har haft en mycket stor betydelse för arbetet med jämställdhetsfrågorna. De har sett till att de här frågorna har lyfts fram och att en viktig kompetens har byggts upp. Detta jämställdhetsarbete måste fortsätta inom ramen för den försöksverksamhet som nu startar. Att rationalisera bort jämställdhetsexperterna - en tanke som verkar finnas i propositionen - vore därför ett ödesdigert felgrepp. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 9, 10 och 11 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag tror att det faller litet utanför ramen för diskussionen om regionala försök att gå in på någon djupare diskussion om demokratibegreppet, men jag måste ändå, efter det något häpnadsväckande påståendet från Kenneth Kvist, ställa en liten fråga. Det kan väl ändå inte vara så att Kenneth Kvist sätter likhetstecken mellan demokrati och politiskt beslutsfattande på det sättet att ju mer politikerna bestämmer och ju mindre de vanliga medborgarna bestämmer, desto mer demokratiskt blir det? Jag trodde faktiskt att ni hade övervunnit den ståndpunkten inom Vänsterpartiet.
Fru talman! Vi har en representativ demokrati i Sverige. Folket väljer politiker som är ansvariga för sina beslut och avsättliga. De skall därmed stå till svars för sina beslut. Avskaffar man politiska beslut är det ju icke-politiska, dvs. icke folkvalda, instanser som fattar besluten, och då sker det en förskjutning till marknadskrafterna, till dem som har den kraftigaste plånboken. Det handlar inte om att ställa vanligt folks beslut mot politikernas beslut, utan det handlar om att slå vakt om demokratin.
Fru talman! Jag konstaterar att Kenneth Kvist bekräftar det jag misstänkte. Det är ju inte någon sådan fundamental skillnad som Kenneth Kvist tycks tro mellan det som är icke-politiskt och de vanliga människorna. Det är ju de vanliga människorna som får mer att besluta om ifall politikerna får mindre.
Fru talman! Så är det naturligtvis inte. Det är en falsk bild. Givetvis skall politiker inte blanda sig i en mängd saker som har med människors vardagsliv att göra. Men när det gäller samhälleliga beslut, och det är ju ändå samhälleliga beslut vi diskuterar, är det bättre att ha en demokratisk styrelseform än att överlåta beslutsfattandet åt marknaden och därmed åt tjocka plånböcker. Det är ju vad Nils Fredrik Aurelius önskar.

Fru talman! Det här är en ganska viktig fråga. Det handlar ju i grunden, som en del har varit inne på, om hur vi skall kunna restaurera, renovera, få fart på den regionala demokratin i Sverige. Vi har under ganska många år sett hur grunden för folkstyret i Sverige begränsats och delvis raserats. Jag menar att om vi skall kunna vända trenden, få fart på demokratin och folkstyret i Sverige, i större utsträckning få människor delaktiga i de politiska beslutsprocesserna och i partierna och få ett starkare engagemang i politiken måste vi föra ned mycket mer av besluten närmare människorna. Jag tror faktiskt att det är en grundförutsättning. Tanken på att göra om landstingen och utveckla dem till länsparlament och att också föra in stora delar av länsstyrelserna i processen tror jag är ett mycket viktigt steg på den vägen. Moderaterna pratar om sitt alternativ, som är att avskaffa landstingen i stället. De vill radera ut den regionala demokratiska basen och ersätta den med starkare kommuner. Det finns ett avgörande problem med den typen av synsätt. Det är att man ersätter dagens öppna demokratiska organisationsform som landstingen har med informella strukturer som ger vanligt folk väldigt dålig insyn. Och det var ju vanligt folk som Nils Fredrik Aurelius nyss ville värna om. Jag tror att vanligt folk är intresserade av att vara med och besluta, att kunna ta del av vad som händer i politiken och att ha insyn i det som händer, både direkt eller genom medier på ett eller annat sätt. Då är kommunvarianten ett ganska dåligt förslag. Den gör bara att politiken blir ännu mer anonym och svåröverskådlig, och det blir också svårt att utkräva ansvar av politiker mer direkt. Till Håkan Holmberg vill jag säga att jag tycker att det är en litet märklig oro som han ganska mångordigt torgför över identifikationsproblemen med länsparlamentsmodellen. Människor skulle inte identifiera sig som värmlänningar i tillräckligt stor utsträckning för att den regionala basen skulle kunna stärkas i Värmland - eller Norrbotten, Västerbotten och Kronobergs län.

I det fallet är identifikationsproblemen helt obefintliga i Folkpartiets sinnevärld. Men att kunna identifiera oss som värmlänningar klarar vi inte riktigt av. Det känns svårt att få det att gå ihop. Om Håkan Holmberg menar allvar med att identifikation är viktigt är det uppe i toppen som vi skall kapa. Vi skall minska makten där och föra ned den närmare vanliga människor. Satsa på länsparlament! Då skall Håkan Holmberg se att människor identifierar sig med politik i större utsträckning i framtiden och kanske också oroar sig mindre över vad makthavare långt borta hittar på. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna Jag vill också kommentera den lilla historien om Jämtland som vi har hört om i debatten. Det ju så att Jämtforum som skall vara med i projektet om Jämtland inte längre finns. Man har redan avvecklat det. Jag vet inte om det har nått fram till berörda statsråd. Men på något rimligt sätt borde det påverka ett betänkande och beslutet om betänkandet att de strukturer som vi skall fatta beslut om inte längre existerar i sinnevärlden. I Jämtland har man lagt bort tanken på att ha ett sådant här halvdant försöksprojekt. Det är en positiv trend att man i Jämtland vill göra ett ordentligt försök om man skall göra något. Man vill göra något i likhet med vad som görs i Skåne. Det är också Miljöpartiets reservationer. Skall man göra försök så skall man göra det ordentligt. Då skall man införa någon form av direktvalda länsparlament som kan ses som en början till en förändring i hela Sverige där vi stärker den regionala strukturen och det regionala självbestämmandet.

Fru talman! Peter Eriksson lyssnade inte så rysligt noga. Jag klargjorde att idén med att förvandla landstingen och överföra åtskilliga uppgifter från länsstyrelserna till ett nytt självstyrelseorgan, länsparlament eller regionparlament, är en god tanke. Men jag utvecklade också en farhåga över att denna idé kopplas ihop med den idé som också förekommer i debatten om att ersätta dagens dryga 20 län med 4-6, möjligen 8, väldigt stora regioner. Det tror jag är att lura sig själv. Jag gav ett exempel från den del av landet där jag bor. Där är man inne på att skapa en väldigt stor enhet av Mälardalen. Olika personer och grupper har litet olika uppfattning om vad exakt som är Mälardalen. Jag tror att det kommer att bli problem med att tilllämpa Skånelösningen över hela landet. Man kan nog tänka sig ytterligare ett antal delar av landet där det här skulle ställa till en del svårigheter. Jag tror inte att Peter Eriksson skulle bli så förtjust om man lade ihop Norrbotten, Västerbotten och kanske ytterligare några Norrlandslän och formellt införde ett länsparlament för detta väldiga område. Det var den typen av problem som jag ville belysa med mitt inlägg. Syftet var att komma fram till att det som har skett i Skåne, där län läggs ihop och det skapas ett regionalt självstyrelseorgan, är bra i Skåne. Det går kanske att göra ungefär på det sättet på några andra håll i landet. Men i vissa andra delar av landet får man antagligen tänka sig andra varianter av den här idén. Det skall väl inte vara så rysligt svårt att förstå detta. Jag tror inte att Peter Eriksson på allvar skulle förespråka att man avskaffade Norrbotten till förmån för en stor region med självstyrelse som täcker halva
Fru talman! Håkan Holmberg byggde hela sin argumentation på att det var stora identifikationsproblem med länsparlament. Han tog exemplet med Mälardalsprojektet och sade att det skulle bli ett för stort område. Det kan jag väl hålla med om. Sådana gigantiska regioner tror jag har ganska liten förankring hos svenska folket. Men idén med länsparlament bygger ju inte på att vi skall ha fyra, sex eller åtta regioner, utan på att vi skall stärka de regionparlament vi har i dag, göra dem direkt förankrade och vidga kompetensen. Sedan finns det vissa som talat om att slå ihop några län. Visst är det så, men det är ju inte alls grundkonceptet i det här projektet. Grundidén är ju att decentralisera och föra ned makt från staten ut till regionerna i Sverige och stärka landstingen till att bli direktvalda länsparlament. Att i det sammanhanget göra en stor affär av identifikationsproblemen med stora regioner har väldigt liten förankring i verkligheten.